Herr talman! Jaså, det där var de offensiva åtgärderna! Moderaterna skulle nog inte hålla med om att en marginalskattereform som inleds 1983 kan göra särskilt mycket åt ekonomin i år och nästa år. Det där förstår jag inte. Nyrekryteringsstöd och flyttningsstöd är naturligtvis bra. Men det måste finnas någon som nyrekryterar, och det måste finnas några jobb att flytta till. Sysselsättningen minskar f. n., Torsten Gustafsson. Vart skall folk ta vägen med de stöd ni lämnar ut? Det finns ju ingenting i detta som gör att sysselsättningen ökar. Det är här kommunerna kommer in — inte därför att vi skall ha kommunal verksamhet för att skapa sysselsättning utan därför att det finns starka behov på detta område. Ni motiverar indragningarna med att staten skall spara tiska åtgärder tiska åtgärder pengar, men det kommer staten inte att göra, eftersom staten får ta hand om tiotusentals arbetslösa under de månader som kommer. När det gäller investeringsavdragen är det bara att konstatera att de inte hjälper. Industriinvesteringarna sjunker i år med 5 90 trots alla avdrag, investeringsfonder och subventioner. Det fattas någonting i den borgerliga politiken, någonting som skapar vad vi kallar expansion. Det är det vi har efterlyst, och det är det vi försökt lägga fram förslag om, förslag som den borgerliga majoriteten har avvisat. Sedan skall man väl ändå kalla en katt för en katt. När man berövar kommunerna skatteintäkter kallar man det för besparingar. Men det är liktydigt med att kommunerna kommer att tvingas att höja sina skatter, eftersom man inte befriat dem från några av de plikter och åtaganden som ligger på kommunerna. Centern gör sig tydligen nu till ett viljelöst offer för väljarnas utslag; det var väljarnas fel att moderaterna fick komma in i regeringen, eftersom de borgerliga partierna fick ett mandat mer i riksdagen. Men måste man för den skull driva en så utpräglad högerpolitik som centern och folkpartiet har tillåtit de här åren. Jag tror att det i grunden är så att det var detta regeringen sprack på. Till slut blev det för mycket för centerpartiet och folkpartiet att ha dessa övermodiga, stöddiga och framgångsrika moderater i samma vagn. Nästa gång centern skall ta ställning till hur man skall arbeta i svensk politik, fundera då över vilken väg centern skall gå! Skall ni gå till höger eller mot mitten, där det gamla bondeförbundet för det mesta befann sig?
Herr talman! Vi kommer här in på mycket viktiga frågor. Kjell-Olof Feldt frågar om det finns några jobb att flytta till. Vi kan väl ändå gemensamt konstatera att sysselsättningsläget i Sverige är betydligt bättre än i vår omvärld. Jag tror att jag tog upp det i mitt anförande. Här har vi en fråga som vi gemensamt måste försöka måna om, eftersom den är så oerhört viktig. Jag vill också ge Kjell-Olof Feldt rätt i att när vi nu begränsar kommunernas handlingsutrymme ekonomiskt, så är det viktigt att näringslivet verkligen sätter i gång och suger upp den arbetskraften. Frågan är då hur detta skall gå till, och där har vi kanske inte riktigt samma uppfattning. Vi menar att näringslivet skall stimuleras till insatser, medan jag har uppfattat det så att socialdemokraterna i vissa fall vill tillgripa tvångsåtgärder. Vi hoppas och tror att vår metod skall vara den rätta. Investeringarna har ju heller inte varit så dåliga. Vi bör påminna oss, Kjell-Olof Feldt, att industriinvesteringarna under fjolåret steg med, jag vill minnas, 16 Ze. Att det pekar nedåt något nu är möjligt. Sedan tror jag inte att jag uttryckte mig så att jag ansåg att det var väljarnas fel att den här regeringen kommit till. Jag vill inte heller säga att det var väljarnas förtjänst. Det var valutslaget som gav basen för den regering som sedan har arbetat. Kjell-Olof Feldt säger att vi har fört högerpolitik. Jag skulle vara intresserad av att få höra några exempel på det.

Herr talman! Sverige befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation. Flera talare har tidigare i debatten varit inne på det temat. Det råder i dag ingen oenighet på den punkten. När vi däremot analyserar orsakerna till de olika balansbristerna och föreslår åtgärder för att häva dem går meningarna isär. Regeringen har redan lagt fram en lång rad viktiga förslag på det ekonomisk-politiska fältet som fått genomföras i strid med oppositionen. Det har tidigare gällt t.ex. det mesta i höstens sparplan och de lättnader i aktiebeskattningen som genomförts för att öka utbudet av riskvilligt kapital till näringslivet. Också i de flesta av de frågor som kammaren i dag har att ta ställning till har regeringen och socialdemokraterna hamnat på olika kurs. Vi får aldrig väja för den politiska striden när den är nödvändig för att driva igenom viktiga politiska beslut. Men striden har inget egenvärde. När samförståndslösningar kan nås på rimliga villkor är sådana att föredra. Det är därför tillfredsställande att regeringen och socialdemokraterna i en stor och principiellt viktig fråga, utformningen av den statliga inkomstskatten, kunnat nå fram till en principöverenskommelse om uppläggningen av en samlad reform. Jag kommer, herr talman, att i mitt anförande helt uppehålla mig vid skattefrågan. Jag gör det dels därför att marginalskattereformen är den viktigaste offensiva åtgärden i regeringens ekonomiska handlingsprogram, dels därför att det efter den senaste tidens förvirrade och i många fall starkt vinklade debatt kan behövas vissa klarlägganden. Låt mig börja med att ge en något komprimerad bakgrundsbild. Marginalskatterna steg mycket kraftigt under framför allt första hälften av 1970-talet. En genomsnittlig industriarbetare hade 1970 en marginalskatt på 51 90. 1977 nådde den sin kulmen med hela 64 96. Sedan har den sjunkit något. En genomsnittlig manlig industritjänsteman hade 1970 en marginalskatt på 56 20 och 1978 på närmare 78 Yo. Tar vi en högavlönad industritjänsteman, som 1979 hade en årsinkomst på närmare 150 000 kr., så hade hans marginalskatt stigit från 61 96 till 83 20. Den här utvecklingen var resultatet av en medveten socialdemokratisk skattepolitik. I en partimotion från 1979 om skattepolitikens inriktning berömmer sig socialdemokraterna av skatteomläggningen 1970, som ”i betydande grad skärpte progressiviteten i den statliga inkomstskatten”. Man säger i samma motion att ”utvecklingen på skattepolitikens område under tiska åtgärder åren fram till mitten av 1970-talet kom ——-— i allt väsentligt att ske i enlighet med socialdemokratins grundläggande mål”. Genom ökat skattetryck och skärpta marginalskatter kunde en snabbt växande offentlig sektor finansieras. Mot den här bakgrunden är det helt följdriktigt att man i alla socialdemokratiska skattemotioner efter regeringsskiftet 1976 och fram till hösten 1980 återfinner ett par förslag. För det första har socialdemokraterna först motsatt sig tanken på att införa ett inflationsskydd i skatteskalan, och sedan har man — när det införts — föreslagit att det skall avskaffas. För det andra har socialdemokraterna föreslagit skatteskalor som, jämfört med regeringens förslag, skulle ha skärpt marginalskatterna. I motionen i höstas om skatten för 1981 föreslogs t.ex. skärpta marginalskatter för alla med inkomster över ca 75 000 kr. I verkligheten skedde dock efter regeringsskiftet hösten 1976 en omläggning av skattepolitiken. Genom årliga skattereformer och framför allt tack vare inflationsskyddet av skatteskalan har marginalskatterna sedan dess i stort sett varit oförändrade. fr.o.m. årets taxering har också en marginalskattespärr införts. Progressiviteten i den statliga inkomstskatten avspeglar fördelningspolitiska ambitioner. Jag delar helt denna strävan. Det är en fördel att leva i ett samhälle, där de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan människor är relativt små. Men den fördelningspolitiska effekten av orimligt höga marginalskatter är verkligen inte särskilt entydig. Vi eftersträvade utjämning, men vad vi framför allt fått är avdragshysteri och privat skuldsättning, sjunkande skattemoral, ökade tendenser till svartjobb och skattefusk, minskad vilja till heltidsarbete, extrainsatser och ansvarstagande. De höga marginalskatterna har också en inflationsoch kostnadsuppdrivande effekt, som innebär ett starkt hot mot den fulla sysselsättningen. Det är naturligtvis inte bara de höga marginalskatterna som orsakat dessa problem, men de utgör helt säkert en viktig förklaring. När jag väger samman föroch nackdelar, just med hänsyn till de fördelningspolitiska effekterna, finner jag att nackdelarna med mycket höga marginalskatter klart överväger. Även om en marginalskattereform kan synas vara en reform framför allt för personer med förhållandevis goda inkomster, är jag alltså övertygad om att det i längden är en reform som alla tjänar på, också de som inte direkt får del av skattelättnaderna. Trots de många tungt vägande invändningarna mot höga marginalskatter har kraven på en rejäl marginalskattereform länge klingat nästan ohörda. Så sent som våren 1979 fälldes ett förslag från folkpartiregeringen av socialdemokraterna och centern. Samtidigt har —i takt med att de negativa effekterna vuxit — medvetenheten om att något måste göras trots allt ökat. Inom socialdemokratin markerade det rådslagsmaterial som skickades ut i fjol höst något av ett genombrott för tanken på sänkta marginalskatter. Samma tankegångar återkom också i skattemotionen i januari i år. Man pekar där på många av de problem som jag tidigare berört. Den slutsats man drar är att det krävs en ”avsevärd och generell sänkning av marginalskatterna”. Härigenom blir det möjligt, framhåller man, ”att skapa ett brett skikt med en proportionell inkomstskatt, ett skikt som omfattar en stor del av de heltidsarbetande inkomsttagarna”. Det är självklart, herr talman, att de här uttalandena väckte förhoppningar, inte minst inom folkpartiet, förhoppningar inte bara om att en rejäl marginalskattereform nu äntligen skulle kunna komma till stånd utan också om att den skulle kunna beslutas i bred enighet i riksdagen. Samtidigt var vi, både inom folkpartiet och inom regeringen i övrigt, naturligtvis medvetna om att socialdemokraternas nya ståndpunkt alltjämt vilade på en bärcklig grund. Inom socialdemokratin finns det fortfarande gott om skeptiker — jag tror att detta är ett riktigt påstående — personer av den gamla skolan som helst inte låtsas om att det över huvud taget finns något marginalskatteproblem. Partiets kluvna inställning hade bl.a. kommit till uttryck i den tidigare nämnda skattemotionen från hösten 1980, där man föreslog skärpta marginalskatter, för vissa inkomsttagare med över fem procentenheter. Den kom också ganska klart till uttryck i partiets, och särskilt LO:s, reaktion på regeringens förslag av den 26 mars. Förslaget var enligt LO-ordföranden ”det grövsta en svensk regering hade utsatt vanliga löntagare för”. Liknande omdömen kom från andra håll, också — om än i något mildare ordalag — från personer som bara företrädde partiet. I den kommentar till regeringens förslag som socialdemokraterna överlämnade till oss i början av april ägnades huvuddelen av utrymmet åt en generell kritik mot en marginalskattereform över huvud taget. Den socialdemokratiska kritiken var i vissa fall oväntat skarp i tonen. Hade man, frågade vi oss, redan övergivit innehållet i januarimotionen och andra uttalanden som gjorts tidigare i vår, eller var det mera fråga om en gammal reflex, att oppositionen i varje fråga måste gå emot regeringen, ett spel för gallerierna? Vi kunde naturligtvis i det här skedet ha valt att avbryta förhandlingarna. Det såg onekligen rätt svårt ut. Samma slutsatser drog många kommentatorer i massmedia. Affärsvärlden skrev t.ex. i anslutning till en stor intervju med Olof Palme att ”chanserna är minimala för att en uppgörelse över blockgränsen skall komma till stånd”. Vi ville ändå inte ge upp. Vi hoppades att det trots alla hårda ord låg något allvar bakom socialdemokraternas omsvängning i skattefrågan och att det i så fall trots allt borde finnas förutsättningar för en samförståndslösning. Vid de fortsatta överläggningarna framkom också så småningom att det verkligen fanns en gemensam plattform att bygga vidare på. Det är alltså det som kommer till uttryck i den gemensamma överenskommelsen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna från den 24 april. Mycket av den politiska debatten de senaste veckorna har ägnats frågan vilka det är som triumferat och vilka som, som det heter, kapitulerat i skattefrågan. Jag tycker att den frågan i grunden är helt fel. Själva tiska åtgärder tiska åtgärder förutsättningen för våra samtal har ju varit att vi på väsentliga punkter var överens. Det har inte varit fråga om att kapitulera utan om att jämka ihop ståndpunkter där de varierat något. På en enda punkt har regeringen släppt ett tidigare krav, och det gäller tidpunkten för reformens påbörjande. Jag skall strax återkomma till den frågan. I övrigt ligger överenskommelsen enligt min bestämda uppfattning väl i linje med vad som under hela våren varit regeringens intentioner. Socialdemokraterna har för sin del accepterat att en marginalskattereform behövs som ett viktigt inslag i en offensiv ekonomisk politik. De har också, trots den kritiska reaktion jag nyss redovisat, i allt väsentligt anslutit sig till utformningen av skatteskalan, och de har accepterat att det behövs ett inflationsskydd i skatteskalan. Regeringen har bundit sig hårdare än i tidigare dokument för utformningen av en avdragsreform. Det har alltså från ömse håll varit fråga om att jämka på tidigare ståndpunkter, men det är orimligt att kalla dessa jämkningar för kapitalution för vare sig den ena eller den andra sidan. Jag kan väl förstå om såväl moderater som socialdemokrater har ett visst intresse av att framställa det så, men, herr talman, i längden är jag ändå övertygad om att en mer nyanserad och sannare bild skall bli förhärskande. Jag konstaterade nyss att regeringen gett efter på en viktig punkt, nämligen beträffande tidpunkten för propositionen och reformens påbörjande. Det hade enligt vår mening varit en betydande fördel om propositionen kunnat framläggas redan i år och ge besked om skatteskalorna för de tre kommande åren — och då särskilt för 1984, då reformen skulle vara fullt genomförd. Jag har på den punkten inte på något sätt ändrat uppfattning. Jag har naturligtvis heller ingen annan mening än den jag tidigare givit uttryck för, att en marginalskattereform är en mycket viktig offensiv ekonomisk-politisk åtgärd. Men samtidigt som jag slår fast det måste jag tillägga följande. Jag har personligen aldrig trott att det var just det första steget i reformen, som ju dessutom i regeringsförslaget var mindre än de övriga, som skulle ge den viktiga injektionen åt svensk ekonomi. Långt viktigare var att människor nu skulle få besked om hur skatten skulle se ut flera år framöver och framför allt när reformen var fullt genomförd. Det skulle ge dem en möjlighet att planera sin ekonomi på sikt därefter. Det stod ganska tidigt klart att socialdemokraterna under inga förhållanden kunde acceptera att reformen påbörjades redan nästa år. Det innebar alltså att den, om regeringens tidsplan fullföljts, hade fått beslutas i strid mot oppositionen. Vi bedömde risken som betydande att socialdemokraterna i det läget skulle ha fortsatt sin reträtt från januarimotionen och fullföljt sin häftiga kritik mot reformen. Av politiska skäl skulle man lockats att hota riva upp den efter en eventuell valseger hösten 1982. Det hade i sin tur inneburit att vi riskerat gå miste om en väsentlig del av reformens stimulanseffekt. Många hade inte vågat utgå ifrån att reformen skulle bli bestående. En betydande osäkerhet hade spritt sig. De riskerna hade vi fått ta om alternativet hade varit att helt avstå från Nr 131 reformen. Men nu fanns det alltså en möjlighet att i stället nå bred enighet, om vi uppsköt reformen ett år. Det kan sägas vara en svår eftergift — jag vill inte förneka det. Men samförståndslösningen hade ändå enligt folkpartiets och centerns uppfattning uppenbara fördelar som motiverade att vi valde den framför konfrontationen. Moderaterna gjorde, som vi nu vet, en annan bedömning. Vad som starkt bidrog till att uppskovet ändå kunde accepteras var att socialdemokraterna trots allt inte avvisade möjligheten att genomföra reformen fullt ut redan 1984, eller, som det heter i dokumentet, på två å tre år. Att frågan om två eller tre år ändå hållits öppen beror naturligtvis på att man måste närmare analysera effekterna av den samlade reformen innan takten i reformens genomförande slutligt bör fastställas. Låt mig så, herr talman, övergå till att kommentera vissa av de konkreta frågor som berörs i principöverenskommelsen. Jag vill då först konstatera att det är just en principöverenskommelse. Den måste konkretiseras ordentligt innan det är dags att gå till avgörande beslut. En del har kritiserat överenskommelsen för att den just fastlägger vissa principer för den tänkta skatteomläggningen och inte ger besked om en rad saker som är viktiga: exakt hur skatteskalan skall se ut, hur problemen med en avdragsbegränsning i detalj skall lösas, osv. Det går naturligtvis att hitta på många olika kombinationer av skatteskalor och avdragsregler som ger orimliga resultat och som kanske inte formellt kan sägas vara oförenliga med överenskommelsens bokstav. Det gör att omdömena från illvilliga kommentatorer varierat från ”Guldregn till de rika” till ”Hot mot 100 000-tals vanliga villaägare”. Men om dessa tolkningar alltså inte strider mot överenskommelsens bokstav, så strider de i högsta grad mot dess anda. Det är självklart att ingen av oss som godtagit den avser att vara med om något som får sådana orimliga följder. Jag nämnde nyss att det går att göra nidbilder och illvilliga tolkningar av skatteöverenskommelsen. Det ligger också i sakens natur att det på olika punkter fortfarande finns en viss spännvidd mellan de olika partiernas föreställningar om vad som bör komma ut av den, en spännvidd som måste överbryggas i det fortsatta arbetet fram till ett riksdagsbeslut nästa vår. Men för att visa ungefär vad överenskommelsen går ut på, hur långtgående våra ambitioner att ändra skattesystemet ändå är, offentliggjorde jag den 27 april ett antal exempel på konkreta utfall. Dessa räkneexempel byggde på en skatteskala där 50 9o-skiktet gick upp till 102 400 kr. i årets lönenivå, alltså slutade ungefär mitt i det intervall som nämnts under överläggningarna mellan regeringen och socialdemokraterna, och där den högsta skattesatsen vidare sänkts till 75 20. Jag vill i sammanhanget understryka att jag fortfarande anser att det finns mycket starka skäl för att låta 50 9o-skiktet sträcka sig upp till det belopp vi utgått ifrån, omkring 115 000 kr. i dagens lönenivå, vilket skulle innebära att omkring 90 26 av de heltidsarbetende inkomsttagarna får en marginalskatt på högst 50 96. 103 tiska åtgärder De räkneexempel som jag redovisade är naturligtvis bara principexempel. Varken folkpartiet eller centerpartiet eller socialdemokraterna, för att nämna alla tre, har bundit sig för hur skatteskalan i detalj skall se ut. Men själv tycker jag att de ändå visar att det bör vara fullt möjligt att inom ramen för principöverenskommelsen finna en rimlig avvägning mellan marginalskattelättnader och avdragsbegränsningar. Jag vill också erinra om att Kjell-Olof Feldt samma dag offentligen uttryckte en liknande syn i sin kommentar. Exemplen visar också — jag vill gärna understryka det — att en skatteskala som i allt väsentligt överensstämmer med regeringens förslag från den 26 mars väl ryms inom principöverenskommelsens ram. Det är klart att det hos allmänheten kommer att finnas en oro — hos de flesta obefogad men hos vissa befogad — för vad en skattereform kan komma att innebära ända fram till dess att ett konkret beslut fattats och genomförandet påbörjats. Särskilt kommer man att spekulera kring avdragsbegränsningens utformning och hårdhet. För egen del vill jag därför redan nu slå fast att det finns ett avgörande samband mellan reformpaketets olika delar, mellan marginalskattelättnadernas omfattning, inflationsskyddets utformning och avdragsbegränsningen. Med den skisserade modellen hänger marginalskattelättnaderna och avdragsbegränsningen direkt ihop. Ju mindre generös man är i fråga om marginalskatterna, desto hårdare slår samtidigt avdragsbegränsningen. Ju längre ned man pressar brytpunkten, där 50 9o-skiktet skall sluta, och ju snabbare man därefter trappar upp skattesatserna, desto fler människor berörs av begränsningarna och desto större blir deras effekt. Jag vill här kraftigt markera att jag inte kan tänka mig att på den här punkten vara med om något som innebär att gränsen mellan ”vinnare” och ”förlorare” i den samlade skattereformen förskjuts nedåt på ett sådant sätt att ordinärt egnahemsboende hotas. Och det måste gälla också för familjer som under senare år köpt sina hus, så att de fortfarande har stora skulder och därmed följande räntekostnader. Jag vill också betona att avdragsbegränsningarnas verkan hänger ihop med hur långt man går i sänkningen av de högsta marginalskattesatserna. Om inte dessa sänks väsentligt från dagens nivå, tror jag att det kommer att visa sig helt omöjligt att lägga avdragsbegränsningen på den nivå som förutsatts i överenskommelsen. Verkningarna skulle då bli alltför långtgående. Skattesystemet måste ju kunna fungera även för de människor som har de högre inkomsterna. Jag vill erinra om att även socialdemokraterna här visat att de har en liknande syn; i flera sammanhang har de pekat på 70-75 76 som en rimlig högsta nivå. Jag kan alltså sammanfattningsvis konstatera att med de bindningar som trots allt finns i principöverenskommelsen, och med de förtydliganden som gjorts under de samtal som föregick överenskommelsen, är handlingsfriheten när det gäller skatteskalans utformning beskuren. I allt väsentligt måste den komma att överensstämma med det förslag som regeringen den 26 mars överlämnade till socialdemokraterna och som mina räkneexempel från den 27 april grundar sig på. De räkneexempel som gjorts är uttryckta som om reformen i sin helhet hade trätt i kraft redan i år. Jag tror att det är nödvändigt för att människorna skall kunna få någon känsla för vad olika gränser och inkomstskikt betyder. Men ett faktum är att reformen i verkligheten kommer att vara fullt genomförd först om tre fyra år. Det är då också angeläget att understryka att reformen som sådan måste inflationsskyddas, oavsett vilka modifikationer som kan komma att göras i fråga om själva skatteskalans inflationsskydd. Om t.ex. 90 920 av alla heltidsarbetande inkomsttagare skall ha en marginalskatt på högst 50 26, så bör 50-procentsskiktet i dagens löner sträcka sig upp till det belopp som vi har nämnt, 115 000 kr. Men det är, som jag har sagt förut, en diskussionsfråga i det fortsatta arbetet var vi skall lägga den här brytpunkten. 1984 eller 1985 ligger denna nivå naturligtvis högre, oavsett vilket belopp vi stannar för. Erfarenheterna från åren innan indexregleringen införts visar hur enormt fort inflationen förvränger skatteskalans reella innebörd, om man inte löpande tar hänsyn till den. En av de punkter som moderaterna skjutit in sig på i överenskommelsen gäller just vad som står resp. inte står om inflationsskyddet. Det står bara att det nuvarande inflationsskyddet skall ersättas, säger man, men inte med vad. Det kan t.o.m., har man sagt, bli fråga om en återgång till de årliga skatteomläggningarna av tidig 1970-talsmodell. Jag vill här, herr talman, erinra om att regeringen faktiskt redan i höstas, i den s.k. besparingspropositionen, pekade på att nuvarande metod för indexuppräkning av skatteskalan inte ger ett helt rimligt resultat i en period när reallönerna allmänt sjunker. En omprövning har alltså varit på väg, även om den inte uppmärksammats så mycket i den senaste stridens hetta. Parallellen till det resonemang som regeringen fört i fråga om indexbundna utgiftsökningar är också klar. Vart skall då den här omprövningen leda? kanske någon frågar. Ja, enligt min uppfattning definitivt inte tillbaka till de årliga, helt obundna omläggningarna. I de resonemang som föregått skatteöverenskommelsen — och som moderaterna känner väl till — har också socialdemokraterna framhållit att deras mål är att finna en ny form för ett inbyggt inflationsskydd. En modell som vi diskuterat är t.ex. att medge full kompensation, precis som i dag, upp till en viss inflationsnivå, säg 7 —8 70, men däröver ingenting. Det innebär att om vi kan få ned inflationen under den nivån, och det måste vi klara också av andra skäl, skulle inflationsskyddet ha samma effekt som i dag. Även några andra uppslag har kommit fram i debatten, och vi får nu pröva dessa under de kommande månaderna. Avdragsbegränsningen och den speciella modell som antytts i överenskommelsen — och tidigare i regeringens förslag — har, med rätta, varit det som väckt störst uppmärksamhet. Och visst är det något nytt. I en följd av år har ”alla” sagt att avdragsreglerna är absurda i Sverige, att man måste göra något åt avdragsjakten och åt det förhållandet att hushållen är villiga att låna pengar till snart sagt vilka räntesatser som helst. Nu föreligger en överenskommelse som innebär att en bred riksdagsmajoritet är ense om att tiska åtgärder låta en avdragsbegränsning ingå i en samlad skattereform. Då höjs i stället röster som ropar att så orimligt får man väl ändå inte gå fram, att en rad tekniska problem är olösliga osv. Till dem säger jag för min del att utredningsarbetet får visa vad som går och inte går. Den skisserade modellen är inriktad på att motverka avdragsfördelarna just hos dem som drar störst nytta av dem i dagens system, nämligen människor med höga marginalskatter att göra avdragen mot. Det stora flertalet skattskyldiga som har inkomster under brytpunkten, alltså en marginalskatt på högst 50 26, skulle inte alls beröras av de nya reglerna. Det är bl.a. därför som det är angeläget att denna brytpunkt ligger ganska högt. Avdragsmodellen förefaller också vara tämligen lätt att tekniskt passa in i dagens skattesystem, med dess begrepp och rutiner. Det är i så fall en mycket stor fördel med tanke på hur starkt belastade skatteapparaten och deklaranterna redan är. Men man måste vara beredd på att det faktiskt kan visa sig att skeptikerna får rätt, att det finns avgörande hakar i modellen som det är omöjligt att komma till rätta med på den tid som står till buds. Och i så fall får man naturligtvis söka sig fram en alternativ väg — om igen vill jag understryka att ingen av parterna i överenskommelsen har något intresse att genomföra nya regler som visar sig få klart orimliga effekter. Här vill jag också göra den kommentaren att människorna naturligtvis gör klokt i att i sin ekonomiska planering för framtiden ställa in sig på att det kommer att bli mindre gynnsamma villkor för stora underskottsavdrag. Redan de sänkta marginalskatterna kommer att få denna verkan, och någon form av restriktioner mot dagens ohämmade avdragstillväxt får man också räkna med, efter den skissade modellen eller på annat sätt. Som jag redan betonat måste de nya reglerna och övergången till dem givetvis utformas med tanke på att t.ex. ordinärt egnahemsboende inte skall hotas. Men otvetydigt kommer att gälla att personer med stora underskott kommer att missgynnas i jämförelse med personer utan sådana underskott. Det är spegelbilden av att vi anser att dagens regler är alltför generösa mot dem som har stora avdrag. När det gäller finansieringsfrågan, till sist, så innebär överenskommelsen inga avsteg från det förslag som en enig regering den 26 mars överlämnade till socialdemokraterna. Vi har självfallet från folkpartiets och centerns sida inte bundit oss vid införandet av den s.k. promsen. Den frågan får vi ta ställning till när bruttoskattekommittén avslutat sitt arbete och remissinstanserna fått säga sitt. Herr talman! Den principöverenskommelse som träffats mellan regeringen och socialdemokraterna om riktlinjerna för en skattereform lägger grunden för en mer harmonisk utveckling av skattesystemet under 1980-talet än under det årtionde vi nyss lämnat bakom oss. Det är ett stort värde i sig om den reformen i allt väsentligt kan genomföras i bred enighet. Förutsättningarna för att det skall lyckas är goda. Det är alltså med stor tillförsikt som vi nu går vidare i arbetet på en rejäl skattereform för hela 1980-talet.

Herr talman! Jag känner ingen glädje över att behöva pressa budgetoch ekonomiminister Wirtén. Jag förstår att det är besvärande att ha behövt lyssna till de citat som jag tidigare anfört ur propositionen. Nu sade Rolf Wirtén att det är enbart tidsplanen som innebär en avvikelse från regeringens ursprungliga planer, medan principöverenskommelsen i Övrigt ligger väl i linje med regeringsprogrammet. Är detta verkligen möjligt eller troligt? Rolf Wirtén har ju själv beskrivit socialdemokraternas ambitioner under långa tider att höja skatterna, deras stolthet så sent som förra året — tror jag det var — över att man lyckats skärpa progressiviteten genom Hagapolitiken. Jag kan gå in i detalj på var dessa avvikelser befinner sig, men jag skall nöja mig med — jag tror det ger ett mera snabbt och rakt svar — att återge de skildringar som finns i den socialdemokratiska pressen efter den underbara natten. Jag tror att vi under dessa år, då det har varit borgerliga regeringar, har lärt känna Per Fagerström som en initierad och kunnig journalist, då han rapporterat vad som har tilldragit sig även i rätt slutna rum. I Arbetet finns den 25 april ett reportage, mycket dramatiskt och livfullt. ”Feldt väcker Palme på natten: — De säger ja till alltihop! — De köper allt! Wirtén går med på vad jag än säger! Med de upphetsade orden väckte Kjell-Olof Feldt sin partiledare Olof Palme kl. 01.30 natten till i går. Kl. 03.00 väcktes Palme igen, av en ännu mer exalterad Feldt: — Herregud, nu säger han ja och amen till och med till att avskaffa indexregleringen!” Jag kan ta en annan källa, Smålands Folkblad, som den 25 april skrev: ”Den borgerliga regeringens flaggskepp — indexregleringen av skatteskalorna — skall avskaffas. Det är bomben i det hemligstämplade fempunktsdokument som ledde till regeringskrisen i går. —-—-— Socialdemokrater och moderater satt slagna av häpnad. — — —- Folkpartiet och centern hade över en natt accepterat en socialdemokratisk skattepolitik.” Jag fäste mig i Rolf Wirténs anförande vid att han hade knutit förhoppningar till det socialdemokratiska rådslagsmaterialet. Det gav mig anledning att fundera över om budgetoch ekonomiministern under söndagen, dagen innan regeringsfrågan skulle avgöras, hörde ett inslag i radion som visade att bara var femte av dem som i det socialdemokratiska partiet hade yttrat sig över detta rådslag tyckte att de höga marginalskatterna var något problem och var för en marginalskattesänkning. Däremot var de tydligen pigga på avdragsbegränsningar. Uppgörelsen ger av allt att döma utrymme för vad Rolf Wirtén betecknade som orimliga krav. Om nu socialdemokraterna i fortsättningen ställer orimliga krav, blir det då över huvud taget någon uppgörelse? Kan Rolf Wirtén egentligen säga någonting bestämt om den uppgörelse han valde att spräcka en borgerlig trepartiregering på?

Herr talman! Det är kanske litet synd att även jag skall pressa en hygglig människa som budgetoch ekonomiminister Wirtén efter det att han har blivit föremål för detta våldsamma attentat från de moderata marginalskatteterroristerna. Men jag skall göra det mera av intresse för hur en sänkning av marginalskatterna är tänkt att verka. Jag ifrågasätter nämligen, som jag tidigare sade, själva marginalskattefilosofin. Och statsrådet Wirtén har själv i sitt anförande gett denna marginalskattefråga en förhållandevis tung vikt. Låt mig då fråga: Det måste väl ändå vara fel att framställa läget som sådant att en industritjänsteman i dag har 78 20 marginalskatt? Det ger ju en överdriven uppfattning om vad det handlar om. Av denna skattesats på 78 96 är ju bortåt hälften en icke progressiv skatt. Och marginalskatteeffekten på den progressiva delen av skattebördan kan inte illustreras med satsen 178 Po. Jag vill exemplifiera bristerna i marginalskatteresonemanget med ett exempel där en människas marginalskatt — alltså skatten på den sista tusenlappen — sänks från 55 till 50 26. Om vederbörande redan har tjänat tusenlappar på att jobba svart och på dessa följaktligen haft 0 26 marginalskatt, hur skall då denna sänkning kunna stimulera vederbörande att från att tjäna sina pengar svart och ha 0 96 i marginalskatt gå över till att redovisa inkomsterna i deklarationen och då få 50 26 marginalskatt, även om dessa 50 96 innebär en sänkning med 5 70 jämfört med tidigare? De som jobbat svart har ju inte deklarerat hederligt, och följaktligen har de inte heller haft någon skatt. Denna effekt av marginalskattesänkningen måste därför vara i högsta grad överdriven. Under en följd av år har den samlade skattebördan faktiskt förskjutits så, att en allt mindre del tas ut i form av progressiva skatter och en allt större del i form av regressiva skatter. Jag vill här fråga: Har inte dessa regressiva skatter, som drabbar de fattigaste allra svårast, haft någon inverkan på de fattigas arbetsvilja? Det resonemanget har jag aldrig hört, men någon effekt måste det väl ändå ha, om man pressar folk i den ändan av inkomstska lan. Jag tvivlar nämligen på hela detta resonemang om att den som står på ett skift och jobbar 8 timmar därefter går över på ett ytterligare skift därför att han får något sänkt marginalskatt. Jag kan inte heller tänka mig att en lågavlönad fabriksarbetare jobbar mera därför att marginalskatten sänks, om det sedan skall ha till följd att andra, icke progressiva skatter samtidigt höjs.

Herr talman! Jag skall ta upp Lars Tobissons resonemang. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att den viktiga eftergiften är att man lägger ikraftträdandet av denna reform ett år senare. Det har vi aldrig stuckit under stol med. Det är ett rakt besked, och vi har aldrig hymlat med det. Jag har också sagt att jag tycker att det hade varit bra om man kunnat starta i enlighet med vad som först var regeringens intentioner. Men det är så, Lars Tobisson, och det är en ganska elementär erfarenhet som flera av oss har, att om man skall gå in i förhandlingar är det nödvändigt att vara beredd att göra någon eftergift för att vinna något från den andra sidan. Man kan nu iaktta hur moderata samlingspartiet faktiskt har glidit något i sin argumentation. Först gäller det vad Gösta Bohman betonade för mig när vi hade överläggningar inför den ”underbara natten”, som Lars Tobisson och andra älskar att kalla den. Det må ni gärna göra. Om jag får göra en parentes, vill jag säga att jag sade detta som ett ironiskt inlägg efter en jobbig natt. Vill man ta denna självironiska kommentar som ett seriöst inlägg i debatten må det vara hänt — var så goda och fortsätt med det! Det samtal jag hade med Gösta Bohman då, liksom överläggningarna i tidigare skeden, visade med tydlighet att just denna tidpunktsförskjutning var hans huvudinvändning. Senare blev det fråga om att uppträda hederligt och stå vid sitt ord i det politiska livet. Det var argumentationslinje nr 2. Jag tycker faktiskt, herr talman, att det finns anledning att påminna om det, när Gösta Bohman och andra moderater i dag inför svenska folket försöker framställa sig som ridderligheten personifierad. Det finns en självsäkerhet i detta att påstå sig vara de enda som egentligen står vid sitt ord och framställa andra som svikare och ohederliga personer. När man tar del av detta dokument — den s.k. vitboken — som Lars Tobisson läste in delar av till kammarens protokoll, finns det skäl att granska påståendena något. Jag förmodar att det inte bara var en tillfällighet att Lars Tobisson refererade till Arbetet här i dag, liksom att han — eller den som har gjort det — har satt ett citat från Arbetet som ingress på det här dokumentet. Vill man framstå som den verkligt hederlige i politiken skall man vara försiktig med att ta upp sådana här citat, som man uppenbarligen vet är lögn. Det kan ju inte vara så att man läser upp det i god tro. Man vet ju att det inte stämmer med verkligheten. I detta citat talas det om att Palme väcktes igen kl. 03.00 av en ännu mer exalterad Feldt: ”Herregud, nu säger han ja och amen til: och med till att avskaffa indexregleringen!” Jag sov skönt kl. 3 — och hade då äntligen en underbar natt. Jag hade inga kontakter med Kjell-Olof Feldt eller någon annan efter halv 2-tiden. Och när det gäller påståendet att jag skulle ha sagt ja och amen till att avskaffa indexregleringen har Lars Tobisson papper på att jag aldrig har gått med på det. Nej, vill man framställa sig som ridderligheten själv, då får man vara försiktig med att spela ut sådana här kort. Jag tycker ni har något klätt av er själva, sedan ni har lanserat de här citaten. Jag skulle kunna bemöta en del andra liknande, direkt felaktiga påståenden i den här vitboken, som enligt vad som står i förordet har till syfte att skapa klarhet om förspelet till överenskommelsen. Men det får anstå till ett annat tillfälle. Jag kommenterar bara det som Lars Tobisson nu tog upp. Lars Tobisson sade att man nu hade granskat rådslagsmaterialet i den socialdemokratiska partiorganisationen och att var femte socialdemokrat hade ställt sig väldigt sval till en marginalskattesänkning. De hade menat att tiska åtgärder detta inte var någon särskilt viktig reform — jag fattade att Lars Tobisson tolkat det så. Men om detta är en riktig redovisning av de remisser på rådslagsmaterialet som har kommit in, så visar detta inte att förhandlingsuppgörelsen är misslyckad, utan snarare att det kan ses som en framgång att vi har fått med socialdemokraterna på principöverenskommelsen. Förhandlingsresultatet får kanske en helt annan bedömning än moderata samlingspartiet har försökt ge det hittills. Sedan ställde Lars Tobisson den helt omöjliga frågan, om jag kunde tänka mig att vara med på en skattereform som får orimliga effekter. Låt mig bolla tillbaka den frågan: Skulle Lars Tobisson vilja vara med på en sådan skattereform? Jag kommer i varje fall inte att vara det. Slutligen skulle jag enligt Lars Tobisson vara den som haft ansvaret när det gällt att spräcka trepartiregeringen. Nej, folkpartiet har aldrig haft som mål att spräcka någon av de regeringar som har verkat sedan 1976. Vi har så gott vi har kunnat försökt att vara sammanhållande. Det har varit vårt mål även denna gång. Om vi nu kan säkerställa en marginalskattereform för 1980-talet, så är jag övertygad om, herr talman, att betyget framöver kommer att bli litet bättre än vad det just nu tycks vara i Lars Tobissons censorbok.

Herr talman! Vi fick uppleva ett pikant ögonblick av tvekan strax före middagspausen, när Rolf Wirtén väntade sig att i talarstolen få återse sin motpart från den underbara natten och sin — numera — avtalspartner, herr Feldt. Själv tycker jag också att det är synd att inte Kjell-Olof Feldt gav sig in i debatten. Då kunde han ju ha dementerat tidningsuppgifterna om att mellanpartierna anslutit sig till socialdemokraternas skattepolitik. Men han har förstås redan i stället bekräftat detta förhållande i en lång intervju i tidningen Vi. Där meddelar han också att hans sista arbetsuppgift den där långa dagen var att informera den socialdemokratiska pressen. Det framgår i den här artikeln att just indexregleringens vara eller inte vara spelade en stor roll vid förhandlingarna. Rolf Wirtén erinrade i sitt första anförande om att socialdemokraterna länge motsatt sig indexregleringen och att de, när indexregleringen väl införts av trepartiregeringen, har velat avskaffa den. Nu förklarade han här att den skall vara kvar, även om den skall ses över. Varför kunde han då inte ansluta sig till p. 6 i det moderata förslag till ett borgerligt skatteprogram med vilket vi försökte rädda regeringen? Där heter det: Ett automatiskt verkande inflationsskydd i skattesystemet bibehålls. En översyn av inflationsskyddet kan genomföras. Jag tyckte att det var precis denna ståndpunkt som Rolf Wirtén intog i sitt anförande. Varför kunde vi då inte bli överens om detta? tiska åtgärder Var det möjligen därför att socialdemokraterna under överläggningarna på en direkt fråga om hur principuppgörelsens formulering skulle tolkas uttalade att man ju alltid kunde återgå till ordningen med årliga skatteomläggningar av Hagamodell? Statsminister Fälldin lär till yttermera visso ha uttalat sig i samma riktning i TV i tisdags. Det finns tydligen en uppenbar risk för att vi åter skall hamna i ett system, där inflationen tillåts smyghöja skatten och där progressiviteten automatiskt skärps år från år. Eller, är detta ett sådant där otrevligt och orimligt krav som Rolf Wirtén inte kan tänka sig att genomföra? Men — med hänsyn till avtalsklausulen att alla åtgärder skall genomföras samtidigt och samordnat — blir då över huvud taget någonting genomfört? Kan Rolf Wirtén lova att det blir någon marginalskattesänkning med socialdemokratisk medverkan ens 1983?

Herr talman! Jag har i ljuset av den väldiga marginalskattesänkningsentusiasmen på olika håll konsulterat skattetabellerna under middagspausen. Den där industritjänstemannen, som har 78 76 marginalskatt och skulle ha det så besvärligt på grund av det, måste då ha en inkomst på omkring 100 000 kr. I så fall betalar han i statsoch kommunalskatt omkring 46 000 kr. Av detta är nästan 30 000 kr. kommunalskatt och bara 16 000 kr. statsskatt. Det är alltså på dessa ynka 16 000 kr. som marginalskatteeffekten i verkligheten skulle göra sig gällande. Jag bestrider på det bestämdaste att en sådan effekt skulle vara så enormt viktig, att en minskning av den skulle kunna föra landet ur krisen och förmå folk att plötsligt börja arbeta en å två timmars övertid. Jag bestrider också att det vore en förnuftig arbetsordning att försöka stimulera till något sådant, för om man har jobbat 7 timmar och sedan en å två timmar extra, jobbar man per timme under den övertiden mycket mindre effektivt än den skulle göra som utifrån arbetslöshetskön kom in och i stället tog hand om det där övertidsarbetet. Slutligen vill jag gärna gentemot dem som talat mycket om marginalskatterna — det gäller även budgetoch ekonomiministern Wirtén, som jag egentligen replikerar — faktiskt hävda att det finns en annan och enligt min mening högre och hållbarare form av social moral. Jag syftar på den moral som en gång lärdes ut av Ernst Wigtorss och som utgick från principen att du är aldrig ensam, du är aldrig dig själv, du är en del av en klass eller en större gemenskap. Och om din grannes barn behöver en barntillsynsplats eller om det är någon i samma hus som du själv som har kommit på livets skuggsida genom sjukdom eller arbetslöshet, då skall det vara en hederssak för dig att betala skatt för att kunna ge uttryck för din solidaritet. Det är, tycker jag, en mera hållbar social moral i ett civiliserat samhälle än den marginalskattefanatism som har gripit omkring sig. Men när det gäller att hålla fast vid denna Ernst Wigforss gamla sociala moral är det möjligt att jag är något gammalkonservativ.

Herr talman! Lars Tobisson hade en förhoppning om att Kjell-Olof Feldt Onsdagen den skulle gå upp och göra kommentarer omkring den redovisning av överens = & maj 1981 kommelsen som har lämnats i A-pressen och att Kjell-Olof Feldt skulle ge sin version av vad som hade förevarit i den här förhandlingsomgången. Jag tycker kanske inte att Lars Tobisson behöver åberopa Kjell-Olof Feldts värdering på den punkten. Jag bemötte ju tidigare Lars Tobisson, och när det gäller det citat som moderaterna haft den dåliga smaken att inleda sin s.k. vitbok med, så vet Lars Tobisson liksom alla andra moderater — och i varje fall partiledaren Gösta Bohman -— att det är en lögnaktig beskrivning av vad som förekom vid den här förhandlingen. Det tycker jag borde räcka för att man skulle backa något från de överdrifter som skett. Nu är det så, Lars Tobisson, att vi ändå har nått fram till viktiga preciseringar i den här överenskommelsen. Jag menar att har man gafflat in inkomstskikten 90 000-115 000 för att där placera brytpunkten då det gäller en 50-procentig marginalskatt, därmed har man fått till stånd reduceringar av marginalskatten i de vanligaste inkomskikten i storleksordningen 10, 18 och 24 procentenheter — något beroende på var man går in i inkomstskiktet. Det är en rejäl marginalskattereform, och den är säkrad för 1980-talet om vi kan hålla fast vid den här överenskommelsen. Lars Tobisson ger då uttryck åt en hel del tvekan och ställer frågan om jag kan garantera att det blir en proposition våren 1982 bakom vilken står de tre partier som träffat överenskommelsen. Ja, Lars Tobisson, det finns inget i min erfarenhetsbank från mina nu rätt många år här i riksdagen som säger att jag behöver misstro socialdemokrater mer än moderater när det görs en överenskommelse. Jag förstår inte riktigt varför vi måste gå omkring och så en sådan här misstro mot varandra därför att vi råkar arbeta inom olika partier. Är det så att man träffar en viktig principöverenskommelse, betraktar jag det ena partiet som lika pålitligt som det andra och överenskommelsen som lika förpliktande. Det är inte så, Lars Tobisson, att mani den debatt som följt efter det att överenskommelsen blev känd jämfört ett kristallklart dokument — det alltså som de tre tidigare regeringspartierna stod bakom den 26 mars — och den överenskommelse som folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna nu har gjort. I båda dessa dokument finns naturligtvis förslag som inte är färdiga. Det krävs ett hårt arbete för att precisera en rad punkter. Och det gäller som sagt både papperet från den 26 mars och den överenskommelse som vi nu träffat med socialdemokraterna. Det är bl.a. på avdragssidan som vi har menat att det är nödvändigt att iaktta en viss försiktighet innan man binder sig för att lägga fram ett förslag, så att det blir en från rättssäkerhetssynpunkt acceptabel produkt som presenteras för riksdagen.

Ordet ”automatisk” står inte i själva överenskommelsen, men jag redovisade tidigare vilka modeller som vi har tänkt oss för 117 tiska åtgärder att få en viss automatik i inflationsskyddet. Vi är inte heller här färdiga, men det finns en klar öppenhet för att hitta en ny konstruktion av inflationsskyddet. Jag vill gärna fråga Lars Tobisson om inte en sådan inflationsdämpande indexering som jag tidigare beskrev har rätt mycket som talar för sig. Den ligger i linje med vad de tre icke socialistiska partierna talade om i besparingspropositionen. När man förväntar sig sänkta reallöner finns det skäl att överväga den modell för inflationsskydd som vi hittills har arbetat med. Från socialdemokratisk sida har man sagt att man är beredd att ersätta det nuvarande inflationsskyddet. Då menar Lars Tobisson att den synpunkt som kom fram vid överläggningarna var att om man inte finner en rimlig modell, finns alltid den tidigare modellen kvar, nämligen att göra årliga justeringar. Och Lars Tobisson menar att det är den modellen som socialdemokraterna i första hand vill arbeta för. Jag bestrider att det är fallet. Det är i stället den andra vägen som man i första hand vill gå, den som också står i överenskommelsen: man vill finna en ersättning för det nuvarande inflationsskyddet. Lars Tobisson frågade varför jag inte var beredd att ansluta mig till punkten 6 i det dokument som moderaterna presenterade för centern och folkpartiet och som gällde just inflationsskyddet. Svaret på den frågan har statsministern givit. Har vi träffat en överenskommelse, står vi fast vid den. Det tycker jag är ett hederligt sätt att agera. Principöverenskommelsen ligger fast — det var så statsministern började sin kommuniké med anledning av det brev som Lars Tobisson nämnde. Vidare sägs i den kommunikén, och jag står helt bakom det, att de punkter som moderata samlingspartiet har pekat på kommer att tas upp till noggrann prövning i det fortsatta arbetet. Det sker på det sätt som har redovisats i överenskommelsen — i en expertgrupp vad gäller avdragsreformen och i Övrigt i budgetdepartementet. Det vore ganska orimligt att då i en andra överenskommelse låsa sig vid vissa preciseringar som ännu inte är färdiggenomarbetade. Det tycker jag är en ståndpunkt som moderata samlingspartiet borde kunna respektera. De nämnda frågorna kommer att prövas — naturligtvis — mot bakgrund av vad som står i överenskommelsen med socialdemokraterna. Till Jörn Svensson vill jag bara säga att jag har hört hans repliker här tidigare till Eric Enlund och Lars Tobisson, där Jörn Svensson framhållit att han inte erkänner betydelsen av marginalskattereformen. Jag får väl konstatera att vi på den punkten har olika uppfattning. Jag menar fortfarande att det här innebär en viktig stimulans i den svenska ekonomin. Vi behöver offensiva grepp för att vi skall kunna skapa de resurser som Jörn Svensson vill ha — och det med all rätt — för att ordna exempelvis barnomsorgen, som han nämnde i sitt senaste inlägg. För att vi skall kunna skapa sådana resurser och fördela dem till olika sociala reformer måste vi få till stånd tillväxt i ekonomin. Då är marginalskattereformen enligt vår uppfattning ett viktigt inslag i arsenalen. Därför sätter jag stort pris på att vi nu kan uppnå en reform i denna viktiga fråga våren 1982 på en bred bas, som tryggar reformen för hela 1980-talet. Nr 132 När det gäller de synpunkter som Jörn Svensson hade på Ernst Wigforss skattepolitik, så är det onekligen svårt att jämföra de skattetabeller som han Onsdagen; den arbetade med och de procenttal som jag nämnde i mitt inledningsanförande i 6 maj 1981 fråga om olika inkomsttagare.

Herr talman! Jag har för avsikt att tala om de skattefrågor som behandlas i reservation 5 i skatteutskottets betänkande nr 44. Curt Boström kommer senare att beröra övriga reservationer. Låt mig börja med att ta upp ett par saker som tidigare behandlats här i dag. Jag skulle vilja varna för den mytbildning som håller på att odlas och som går ut på att marginalskattesänkningarna är det viktigaste inslaget i framtidens ekonomiska politik. Vi får ha klart för oss att huvudparten av landets inkomsttagare redan i dag har högst 50 96 marginalskatt. Vi får inte kräva så mycket av de 10 eller 20 90 av landets invånare som får hyggliga marginalskattesänkningar, att hela landets väl och ve skall vila på deras skuldror, för de flesta av dem får kanske 5 eller 10 procentenheter lägre marginalskatt. Socialdemokraterna tycker — och det har budgetministern alldeles riktigt sagt — att marginalskattesänkningar är en viktig del i en offensiv politik. Men vi skall ha klart för oss att socialdemokraterna också anser att denna marginalskattesänkning icke får komma till stånd om man inte reglerar de andra sakerna samtidigt, i första hand de stora avdragen, som satt hela vårt progressiva skattesystem ur spel när det gäller stora inkomsttagare. Vi vill alltså ha en kombination, och det är vi på väg att få nu. Samtidigt har vi också krävt att det skall bli en fullständig finansiering av det skattebortfall som den här marginalskattereformen innebär och att den finansieringen inte får lastas över på de grupper i samhället som har betydligt lägre inkomster än de som får den stora skattesänkningen. Vi har vidare sagt att det är nödvändigt att se över realisationsvinstbeskattningen samtidigt. Vi menar också — och det har vi med i överenskommelsen — att det är helt nödvändigt att ta till en ökad kamp mot skatteflykten. Det är alltså inte bara marginalskattesänkningarna som är temat, utan helt andra saker måste redas upp samtidigt. Den mytbildning som kanske framför allt moderaterna håller på att sprida, att man just med marginalskattesänkningen löser landets hela ekonomiska problem, tycker jag att man måste börja motarbeta, eftersom det fortfarande fattas 5 å 6 procentenheter mellan 119 det vi använder av bruttonationalprodukten och det vi får in i form av skatter och avgifter. Herr talman! Efter detta skulle jag vilja ta upp reservation 5 i skatteutskottets betänkande. På den borgerliga regeringens förslag beslöt riksdagen 1978 om särskilda skattelättnader för dem som satte in pengar regelbundet på ett särskilt konto i en penninginrättning eller i en aktiesparfond. Skattelättnaderna var av två slag: dels fick man en allmän lättnad av sina skatter på alla möjliga inkomster på högst 960 kr. per år, dels blev räntan på de insatta pengarna helt skattefri. Det enda krav som ställdes var att de insatta pengarna skulle vara bundna i fem år. Det officiella motivet för dessa förmåner var att uppmuntra sparandet. Socialdemokraterna motsatte sig förslaget, dels därför att denna typ av penningplacering blev så oerhört mycket mer gynnsam än andra insatser, exempelvis banksparande över huvud taget, dels därför att som reglerna var konstruerade så krävdes över huvud taget inget sparande för att komma i åtnjutande av skattefördelarna. Man kunde flytta pengar mellan olika konton, och man kunde låna pengar för att sätta in dem på ett skattesparkonto för att få ut dessa 960 kr. och skattefria räntor. Man kunde nästan med säkerhet förutspå att det nysparade beloppet inte skulle uppgå till de summor som staten avstod genom skatteförmånerna. Som jag tidigare nämnt var den direkta gåvan högst 960 kr. per år, vilket utgjorde 20 26 av en maximal insättning av 400 kr. per månad. Men sedan inträffade nya förändringar. Ett par år senare föreslog regeringen ytterligare förmåner av samma slag. Nu inskränkte man sig dock till att specialgynna aktieplaceringar. För dem som sätter in pengar på aktiefond ökades insättningsbeloppet till 600 kr. per månad, och den allmänna skattereduktionen höjdes till 30 20 därav. Den direkta samhälleliga skattegåvan höjdes på detta sätt från 960 kr. till 2 160 kr. per år för dem som sätter in pengar i aktiefonder. Självfallet är också utdelningen skattefri, och när andelen efter fem år kan säljas utgår ingen realisationsvinstskatt, vare sig på eventuell utdelning eller på värdestegring utöver vad som skett genom aktieutdelning. Det s.k. aktiesparandet har vidare utökats så att samma skatteförmåner kan erhållas för fonder som bara köper aktier i det egna företaget, alltså i det företag där man själv är anställd. Detta senare har tagit direkt stötande former. Man försöker inte ens upprätthålla illusionen om att det hela skulle röra sig om sparande, eftersom nästan alla berörda företag lånar ut till ingen eller ringa ränta de erforderliga beloppen till de anställda. Detta sker f. ö. med regeringens goda minne. Trots att namnet fortfarande är aktiefondsparande, så sades det ut i den senaste propositionen, 1980/81:45, att det för bedömningen av nyttan inte är avgörande huruvida en nettospareffekt uppnås. Det väsentliga anges vara att systemet bidrar till att ge ett tillskott av riskkapital. Detta är ett ganska märkligt resonemang. För att locka fram riskkapital måste alltså staten direkt satsa 30 26 av det insatta kapitalet, varjämte ytterligare skattefavörer tillkommer för utdelningar och realisationsvinster. Detta är inget naturligt sätt att skaffa företaget kapital på. Självfallet pressas aktiekurserna upp, men inte på det naturliga sätt som då företagens vinster eller förmögenhetsmassa ökar. Den här konstlade nivån kan närmast liknas vid Ebberöds bank, och den förlorande parten är alla de andra skattebetalarna som får betala kalaset. Mot den här bakgrunden är det inte så konstigt att skattefondssparandet fått en stor omslutning. Det är nästan mera märkligt att det inte är flera som nappat på det här feta betet. En enkel räkneoperation ger vid handen att den som under fem år i början av 1980-talet kan avstå från inte mer än ungefär 5 000 kr. netto per år därefter för all framtid kan lyfta ungefär 9 000 kr. per år skattefritt bara genom att låta pengarna gå runt i systemet. Beräkningen är gjord från den utgångspunkten att avkastningen motsvarar den räntesats som f.n. tillämpas för skattesparande i bank. Det jag hittills redogjort för är alltså oerhört gynnsamt. Men detta är ändå inte nog. Den borgerliga majoriteten har genomtrumfat ytterligare skattelättnader för dem som placerar pengar i aktier. Sålunda medges särskild skattereduktion för mottagen skatteutdelning på äldre aktier, på annat sätt än genom fondsparande. Reduktionen motsvarar 30 26 av det utdelade beloppet för utdelningar på upp till 7 500 kr. för ensamstående och det dubbla beloppet för makar tillsammans. Det högsta belopp som makar kan få den här vägen i skattelindring är alltså 4 500 kr. Men inte nog med det. Man föreslår också lindringar i reavinstbeskattningen, och sådana har även genomförts. Om någon säljer äldre aktier med vinst skall enligt nuvarande regler 40 20 av vinsten realisationsvinstbeskattas. Anledningen till att bara 40 20 beskattas är att det skall vara en kompensation för inflationseffekter som blir likartad den som gäller för fastigheter när dessa realisationsvinstbeskattas. Men medan man nu håller på och skärper realisationsvinstbeskattningen på fastigheter har den borgerliga majoriteten genomdrivit en lättnad för aktierna. Tidigare fanns ett schablonavdrag på 1 000 kr. som var skattefritt, men detta har nu höjts till 3 000 kr. i fråga om realisationsvinstbeskattningen. De borgerliga regeringarna har alltså medvetet använt skatteinstrumentet för att gynna innehav av aktier. Från början var motivet att belöna sparande, men numera säger man Öppet att det är för att stärka aktiemarknaden. Från socialdemokratiskt håll kan vi inte acceptera detta ensidiga gynnande av en viss sparform eller ett visst placeringssätt. Vi är medvetna om att allt sparande är värdefullt, och vi är också medvetna om att banksparande i tider med kraftig inflation ger en närmast negativ avkastning. Vi föreslår därför ett system för sparstimulanser som är neutralt för olika former av sparande när det gäller skattekonsekvenserna. Vi föreslår att det s.k. sparavdraget, som i dag är 800 kr. för ensamstående och 1 600 kr. för makar gemensamt, görs om till en sparskattereduktion med kraftigt förhöjda belopp. Således skulle gränsen sättas vid 2 000 kr. för ensamstående och vid 4000 kr. för makar. Reduktionen skulle sättas till 50 90 av det, vilket tiska åtgärder tiska åtgärder motsvarar ungefär den genomsnittliga marginalskatten för vanliga inkomsttagare. Genom ett sådant system vinns inte bara att man får neutralitet mellan olika sparformer och kapitalavkastningar, utan också att sparstimulanser blir lika mycket värda för olika inkomstnivåer. Vi föreslår alltså att skattesparkontot och olika former av speciella skattelättnader för aktier avskaffas och att de ersätts med den speciella form av skattereduktion som jag här beskrivit. Det betyder att staten tjänar miljardbelopp, men det betyder också att aktieägarnas situation inte förbättras samtidigt som de flesta andra grupper får känna av svångsremspolitiken. Vi är alla medvetna om att nytt riskkapital behöver tillföras näringslivet. De hittills genomförda skattelättnaderna för aktier har nog inte tillfört särskilt mycket. Snarare har de bidragit till att höja kurserna på redan befintliga aktier. Huruvida dessa kurshöjningar kan locka till nyemissioner återstår att se. Man måste ha klart för sig att detta är en onaturlig kurshöjning, som faller till marken när övriga skattebetalare säger ifrån att man inte längre kan hålla på med dessa gåvor till vissa grupper. Utgångspunkten för att man skall kunna få ett naturligt riskvilligt kapital till företagen måste givetvis vara företagens egen utveckling, vare sig kapitalet kommer genom löntagarfonder eller genom andra aktieköpare. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 5 i skatteutskottets betänkande nr 44.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att den här finansoch skattedebatten, som skulle utgå från de föreliggande utskottsbetänkandena, på grund av de senaste dagarnas händelser inte blivit riktigt relevant. De förändringar i regeringen som inträffat efter skatteuppgörelsen med socialdemokraterna borde också på sitt sätt förändra sakförhållandena för debatten. Men så tycks inte vara fallet. Lika litet har förhållandet utanför parlamentet förändrats genom den s.k. historiska skattekompromissen. Där råder fortfarande samma kapitalistiska utsugarsystem, som inte kan bekämpas med borgerlig finanseller skattepolitik. Det kapitalistiska systemet föder och förstärker orättvisorna mellan människorna. Det börjar redan i låga åldrar, tilltar i skolan och utvecklas ytterligare i de produktiva åldrarna. Inkomstskillnaderna och skillnaderna mellan de olika sociala grupperingarna följs åt. Det fortsätter i de flesta sammanhang, så också när det gäller beskattningsformer. De som har låga inkomster beskattas förhållandevis hårdare än de som har höga inkomster. Så har utvecklingen fortsatt under de borgerliga regeringsåren. Orättvisorna utjämnas en del genom den offentliga sektorns verksamhet. Den delen av samhällets åtaganden stryps i sparproposition efter sparproposition av den borgerliga riksdagsmajoriteten och regeringen. Resultatet blir att orättvisorna och skillnaderna mellan de olika grupperna förstärks. I ett kapitalistiskt samhällssystem kommer orättvisorna att bestå. Dessa är en av grundpelarna för systemet. Därför kan inte heller ett skattesystem utformas, så att det eliminerar orättvisorna. Det kan bara minska dessa. De effekter som med ett demokratiskt skattesystem kan uppnås är att genom en progressiv beskattning utjämna nettoeffekterna av de stora inkomstskillnaderna. Men det skall också ha till uppgift att skapa resurser för samhället att via den offentliga sektorn utjämna sociala och ekonomiska skillnader. Bägge dessa grundläggande kriterier har funnits, om än otillräckligt, men de har mer och mer utraderats. De borgerliga regeringsåren har inneburit kraftiga övervältringar av skattebördorna från de rika till de fattiga, från höginkomsttagare till låginkomsttagare och pensionärer, från dem som lever på arbetsfria inkomster, som aktieoch spekulationsvinster, till dem som arbetar för sin försörjning och som under samma tidsperiod tvingats till kraftiga reallönesänkningar. Under denna tid har skattelättnaderna eller uteblivna skatteökningar, hur man nu vill kalla skattepolitikens borgerliga profil, medfört att en låginkomsttagare erhållit en minskning av den statliga inkomstskatten understigande 1 000 kr. För en person med normal inkomst är motsvarande lättnad ungefär 5000 kr. — och med normal inkomst avses då ett industriarbetargenomsnitt —, medan höginkomsttagarna under den här tiden har fått lättnader på mellan 15 000 och 35 000 kr. Det är den skatteprofil som de tre borgerliga partierna varit helt överens om. Den har ytterligare skärpts därför att inflation och spekulation tilltagit och medfört en dubblering av underskottsavdragen på några år. Likaså har ränteavdragen för lån till lyxkonsumtion stigit kraftigt. Den utjämning i beskattningen som den progressiva statsskatten kan medföra har urholkats av att just statsskattens andel av den totala skatten sjunkit betänkligt. Samtidigt har den proportionella kommunalskatten ökat, liksom även de indirekta skatterna. Av de indirekta skatterna är momsen på mat den som värst drabbar människor i normala inkomstlägen. Matmomsen är regressiv, dvs. den slår hårdare mot den som tvingas använda hela sin inkomst för sitt uppehälle, jämfört med den som kan avsätta en del av inkomsten till annat än livsnödvändig konsumtion. Om det alltså finns en vilja att utjämna olikheter, vilket inte minst folkpartiet har påstått sig vilja göra — jag beklagar att budgetoch ekonomiministern har lämnat salen — kan man konstatera att det inte är möjligt med den skattepolitik som de folkpartistiska budgetministrarna fört. Det är heller inte möjligt med den sociala nedrustning som de borgerliga regeringarna har stått för. Indexregleringen, marginalskatteförändringarna, avdragsmöjligheterna och kommunalskatterna är de främsta orsakerna, när det gäller de direkta skatterna, till att orättvisorna har ökat kraftigt. Det kan lämpligen illustreras med hur statsoch kommunalskatterna samt de indirekta skatterna har förändrats under åren. År 1976 utgjorde den statliga inkomstskatten 29 20 av samhällets skatteinkomster, jämfört med att tiska åtgärder den fem år senare, 1981, beräknas till endast 17 26. Kommunalskatterna har däremot ökat från att år 1976 ha utgjort 33 9 till att år 1981 beräknas till 43 Jo. De indirekta skatterna till samhället, i första hand till staten, har under samma period ökat något också. Vad effekterna blir av dessa förhållanden, som naturligtvis hänför sig till den förda skattepolitiken, är att de proportionella skatterna, kommunalskatterna, har ökat från att tidigare ha utgjort en tredjedel av skatten till att snart uppgå till hälften. Det är alltså inte fråga om någon utjämnande utan mer en betungande effekt, som främst de med låga inkomster drabbas av. Den progressiva statsskatten, som skall tjäna det utjämnande syftet, har minskat med nära hälften och är nu inte större än en sjättedel av samhällets samlade skatteinkomster. Så ojämlikt är alltså utfallet av den förda skattepolitiken. Men borgerligheten framhärdar. Den påstår frankt att marginalskatterna är det stora problemet och likställer detta med den statliga skatten. Marginalskatterna är det som gör att mer skatt tas från dem med stora inkomster och mindre från dem med små. Innebörden är att borgarna anser att inkomstskillnaderna är för små i Sverige — så har i varje fall den borgerliga skattepolitiken bedrivits. Skattereformerna är alltså i dessa fall till för att öka inkomstskillnaderna och inte för att underlätta beskattningen för vanliga inkomsttagare. De verkliga problemen för de vanliga inkomsttagarna, för lönarbetarna, är inte statsskatten utan de höga kommunalskatterna och matmomsen. Men den ”historiska skattekompromissen” mellan de tre mittenpartierna angriper inte de verkliga problemen utan inriktas på att ytterligare minska marginalskatterna för den del av befolkningen som tjänar mer än 100 000 kr. — närmare bestämt upp till 115 000 kr. Den socialdemokratiska skattepolitiken har nu tydligen blivit så borgerlig att den accepteras av två av de borgerliga partierna. För vad är det skattekompromissen egentligen innebär? Visserligen kvarstår tydligen en mängd frågetecken, men profilen framskymtar ändå. Den innebär en fortsatt urholkning av progressiviteten, alltså en fortsatt ökning av inkomstklyftorna. Överenskommelsen om begränsningar i avdragssystemet är väl bra men långt ifrån tillräcklig. Den innebär inte heller den sanering i avdragsdjungeln som är nödvändig — i nuvarande läge gynnas höginkomsttagarna på bekostnad av lågoch medelinkomsttagarna. I stället för en borgerlig skattepolitik med uppluckring av progressiviteten behövs en skärpning av progressiviteten i framför allt de högre inkomstskikten för att i någon mån återställa de relationer som fanns innan de borgerliga partierna började sin urholkningspolitik. Indexregleringen bör avskaffas och istället bör skatteskalorna varje år revideras, och då inte till fördel för de bäst ställda — som indexregleringen innebär — utan till fördel för den stora gruppen inkomsttagare i normala inkomstlägen. Skattepolitiken måste vara ett av medlen mot klassamhällets orättvisa inkomstfördelning. Det viktigaste är därför att minska de skatter som slår särskilt hårt mot dem med låga inkomster. Bort alltså med moms på maten! Minska kommunalskatterna genom att införa en progressiv statskommunal enhetsskatt! Det skulle dessutom innebära att en utjämning kom till stånd mellan fattiga och rika kommuner. Den segregation som nu finns mellan kommunerna, med större problem i de fattiga kommunerna, måste stoppas. Staten måste ta ett avsevärt större ansvar för de stora utgifterna i kommunerna, och det låter sig inte göras med en ytterligare sänkning av andelen statsskatt i den totala beskattningen. Budgetministern — budgetoch ekonomiministern, skall man ju säga fr.o.m. i dag och i varje fall några dagar framåt — sade i en replik till Jörn Svensson när denne inte längre hade några repliker kvar att det vore ytterligt bra med en utbyggnad av barnomsorgen. Men det står också i bjärt kontrast till den regeringspolitik som förts och som inneburit en social nedrustning som bl.a. medfört att man inte kunnat fullfölja de utbyggnadsplaner för barnomsorgen som funnits. Det kommer naturligtvis att bli ännu omöjligare att genomföra när man minskar inkomsterna till staten via statsskatten. En radikal reformering av skattesystemet måste också innebära att inkomstbeskattningen på sikt i huvudsak överförs till beskattning av produktionen. Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion föreslagit utredning av en produktionsbeskattning som grundar sig på företagens omsättning, råvaruanvändning och energikonsumtion och som differentieras i förhållande till den grad av samhällsnytta produktionen i fråga har. Men innan en sådan genomgripande reform kan genomföras måste också förändringar i det nuvarande systemet till. Ett område som för borgerligheten är något av en helig ko är avdragssystemet. Budgetoch ekonomiministern talade om det för en stund sedan. Det är så heligt att vänsterpartiet kommunisterna inte tillåts att ens delta i någon av de olika utredningar på skatteområdet som tillsatts sedan den borgerliga regeringen tillkom. Avdragsdjungeln måste saneras, men inte på det sätt som regeringen föreslår, nämligen genom att man rensar ut reseavdragen. Just reseavdragen upp till 1 000 kr. är ju i många fall de enda avdrag som lönarbetarna har. Det förslaget går helt i linje med övrig omfördelningspolitik som regeringen har bedrivit. I stället för att aktivt gripa sig an skatteflykt och skattefusk, angripa avdragsrätten för lyxkonsumtion, slopa avdragsrätt för lyxboende, stoppa höginkomsttagarnas möjligheter till manipulationer för undandragande av skatt och få hejd på den ekonomiska brottsligheten angriper regeringen ett enkelt avdrag som det för resa till och från jobbet. Det är med de partierna som socialdemokraterna har ingått sin skatteöverenskommelse. Att det finns ett sammanhang redan tidigare mellan borgerlig och socialdemokratisk skattepolitik framgår tydligt av utskottsbetänkandet. Där går moderater, folkpartister, centerpartister och socialdemokrater hand i hand att med några korta rader, i avsaknad av all analys, avstyrka vpk:s samtliga förslag, så när som på några punkter där våra och socialdemokraternas förslag är likvärdiga. I merparten av yrkandena är dock utskottet enigt emot vpk, som för övrigt inte tillåts vara representerat i utskotten. tiska åtgärder Herr talman! Det skulle kunna sägas avsevärt mer, men ytterligare två kamrater från vpk kommer att delta i debatten. Jag vill sluta med att yrka bifall till samtliga vpk-yrkanden i skatteutskottets betänkande, bortsett från yrkande 7 i motion 2038. Det kommer John Andersson senare att motivera.

Herr talman! Låt mig göra ett försök att avliva en myt till som moderata samlingspartiet gärna sprider omkring sig när det gäller marginalskatterna. De frågar: Är det inte rimligt att huvudparten av människorna får behålla åtminstone hälften av den löneökning som de kan komma att få? Jovisst är det rimligt. Men moderaterna glömmer då att tala om att det inte bara är löneökningen man sänker marginalskatten för. Den största delen av de pengar människorna får hade de redan förut i lön. Man kommer alltså att sänka skatten för mycket mer än själva löneökningen. Men detta talar man från moderaternas sida aldrig om, utan de återkommer hela tiden till att det bara är löneökningen som skall ha denna marginalskattesänkning. Men det blir ju inte så, utan människorna får en marginalskattesänkning på de inkomster de har haft tidigare också. Jag skall bemöta vad Bo Lundgren sade i fråga om den totalfinansiering som vi kräver. Om vi kräver den i form av en arbetsgivaravgift eller i form av en produktionsfaktorsskatt, så menar Bo Lundgren att det blir de små inkomsttagarna som i alla fall får betala ungefär lika mycket som de stora inkomsttagarna. Så behöver det inte alls bli. Visserligen minskar löneutrymmet om man inför en produktionsfaktorsskatt, men det är löntagarrepresentanterna som tillsammans med arbetsgivaren har att bestämma vem det är som skall få löneökningen resp. löneminskningen. Det är alltså inte fråga om att det minskade löneutrymmet skall slå lika för alla. För man en solidarisk lönepolitik, kommer de som har höga inkomster att få betala det mesta. Jag fick en direkt fråga av Bo Lundgren: Om det nu inte blir någon överenskommelse med de två mittenpartierna om avdragsreformen, blir det då ingen marginalskattesänkning? Nej, det gör det förmodligen inte för vår del. Vi har nämligen sammanknutit avdragsreformen med marginalskattesänkningen. Vi är beredda att ge ganska stora skattesänkningar åt dem som i dag har höga marginalskatter, men dessa sänkningar skall fördelas inom denna grupp av höginkomsttagare. De som inom höginkomsttagarledet har de stora avdragen skall nämligen få avstå till förmån för dem som inte har några avdrag alls. Det är på det sättet som vi skall få en utjämning inom gruppen. Och vill inte mittenpartierna gå med på detta, får de fundera om. Vi har nämligen sammanknutit dessa två reformer. Låt mig nämna ytterligare en sak. När det gäller aktievinsterna accepterar Bo Lundgren i dag att svenskt näringsliv för att få riskvilligt kapital inte bara skall få skattefrihet för avkastningen utan dessutom en subvention på 30 9o för att sätta in sina pengar i aktier. Det är detta som är orimligt.

Herr talman! Jag är tacksam för det erkännande som Bo Lundgren gav, att man får skattesänkning inte bara på en löneökning utan också på den totala lönen som ligger över en viss nivå. Jag hoppas innerligt att moderaterna i tiska åtgärder fortsättningen inte bara talar om att man får behålla så och så mycket av en löneökning utan att det är på den totala lönen som ligger över en viss nivå som marginalskattesänkningen sätter in. Sedan är det fråga om totalfinansieringen igen. Vi menar att om man tar ut detta i en produktionsfaktorsskatt före en avtalsrörelse så måste det bli en avräkning bakåt på lönesumman. Vi är ganska övertygade om att det blir så. Med den politik man har fört under senare år, genom att försöka gynna dem som har de sämsta lönerna, kommer man alltså att flytta över litet mer av denna skattebörda på dem som tjänar mera. Det kanske blir samma grupper som har fått denna marginalskattesänkning som i stort sett får betala detta genom minskade löneökningar. Och jag trodde faktiskt att ni var överens med oss om det. Jag har hela tiden hört att man har resonerat om att vi måste förmå höginkomsttagarna att avstå från löneökningar i fortsättningen, eftersom de får sitt genom marginalskattesänkningen och inte behöver stora löneökningar. Jag trodde alltså att vi var överens på den punkten. F. ö. är det väl ändå så, att vad moderata samlingspartiet har propagerat för under årens lopp är höjd moms, och det har också genomförts i några omgångar. Det har inneburit att låginkomsttagarna har fått betala tidigare genomförda skattesänkningar, exempelvis skattelättnader på grund av indexregleringen. Låt mig sedan ta upp ytterligare en fråga. Bo Lundgren säger att han vill stimulera aktieägandet. Det vill också jag, men jag vill inte att skattebetalarna skall vara med om att köpa aktier åt mig, om jag vill äga sådana. De aktierna skall jag betala själv, och jag skall köpa dem mot bakgrund av den utveckling som finns i företaget i fråga. Det är en naturlig utveckling av aktieköpen jag vill ha, inte att staten skall gå in och subventionera aktieköp, för då får vi inget vettigt näringsliv i landet. Nu deklarerade Bo Lundgren klart och tydligt att detta var ett led i att undvika kollektiva löntagarfonder, som han inte ville ha. Det var Bo Lundgrens alternativ till löntagarfonderna. Då måste jag säga att det är sorgligt om man undanhåller näringslivet det riskkapital som löntagarfonder kan erbjuda, så att man för att gynna näringslivet måste använda skattebetalarnas pengar för att hålla det under armarna med riskkapital. Då är det enligt mitt sätt att se illa.

Herr talman! En del av de sakfrågor som vi har haft att handlägga i skatteutskottet och som redovisas i betänkande nr 44 har till viss del redan behandlats i debatten om finansutskottets betänkande. Dessutom befinner jag migi den något ovanliga situationen att Bo Lundgren redan har bemött de tiska åtgärder tiska åtgärder reservationer som jag är talesman för. Därför kommer jag att begränsa mitt inlägg till att replikera Bo Lundgren. I reservation nr 1 motsätter vi oss regeringens förslag om begränsning av avdragen för kostnader för resor till och från arbetet. Vi har gjort det därför att denna begränsning utgör ett mycket hårt slag mot flertalet löntagare, med ytterligare sänkt standard för dem som följd. Bo Lundgren sade i sitt inlägg, om jag uppfattade honom rätt, att man i samband med förslaget om denna avdragsbegränsning skulle ha tagit speciell hänsyn till dem som bor i glesbygd med stora avstånd. Jag kan inte riktigt förstå det, för om det är så att reseavdraget skall reduceras med 1 000 kr., måste det väl gälla även för dem som bor i glesbygd. De drabbas ju då i samma grad som andra människor. I propositionen och utskottsbetänkandet sägs att den här åtgärden skall ses som ett led i ett ekonomiskt handlingsprogram som syftar till att skapa balans i den svenska ekonomin. Vi tycker att det är märkligt ur fördelningspolitisk synpunkt att det i första hand måste vara löntagarna som skall avstå från avdrag för sina verkliga kostnader för inkomsternas förvärvande. De får ju därmed bära bördan av åtstramningen. Däremot har andra grupper av inkomsttagare under senare år gynnats med skattelättnader. Det finns fortfarande möjligheter till enligt mitt förmenande orättfärdiga avdrag, som sannerligen inte är hänförliga till inkomsternas förvärvande. I reservation nr 2 har vi motsatt oss regeringens förslag till åtgärder för stimulans av skogsavverkning. Ett liknande förslag väcktes av folkpartiregeringen. Det behandlade riksdagen under riksmötet 1978/79. Den gången samlade vi en mycket stor majoritet bakom ett avslagsyrkande. Vi var överens om att förslaget inte skulle komma att få några avverkningsstimulerande effekter, och förslaget avslogs. Jag kan inte finna att förutsättningarna på något sätt har förändrats sedan dess. Bo Lundgren och jag ingår i virkesförsörjningsutredningen, och där har vi ganska nyligen fått ta del av bedömningar som går ut på att stimulansåtgärderna enligt det föreliggande förslaget inte kan ha någon egentlig effekt när det gäller att åstadkomma en ökad avverkning. Jag kan hålla med om att det helt naturligt är angeläget att komma till rätta med problemen beträffande bristen på virkesråvara, som gör att skogsindustrin tvingas till driftsinskränkningar och förlorar exportinkomster på miljardbelopp. Vår bedömning är emellertid att detta extra avdrag för vissa skogsuttag skulle innebära ytterligare en förmån att lägga till raden av ekonomiska förmåner för skogsägare som genomförts under senare år. De åtgärder som hittills har vidtagits har inte alls påverkat avverkningsnivån. I vart fall har det inte kunnat bevisas att avverkningen ökat. Till det kommer att vissa bedömare anser att skogsindustrin under nästa avverkningssäsong kommer att hamna i en ännu svårare situation med ännu större problem vad gäller råvaruanskaffningen. I vår partimotion nr 2021 föreslås en lång rad av åtgärder som enligt vår mening måste till för att man skall komma till rätta med råvarubristen inom skogsindustrin. Det är en råvarubrist som rått under flera år och som har inneburit förlorade exportinkomster i storleksordningen 6-7 miljarder kronor. Förslaget grundar sig på en finansiering genom skogsvårdsavgiften, och därför har viireservation 3 föreslagit en ytterligare höjning av denna avgift jämfört med vad regeringen föreslår. Jag skulle vilja säga till Bo Lundgren: Se höjningen mot bakgrund av vårt förslag, som innebär att man går in och vidtar åtgärder i de delar av landet som har ett ekonomiskt icke bärkraftigt skogsbruk! Den omfördelning av de här pengarna som föreslås innebär en lång rad stödåtgärder, direkt riktade mot de områden i landet som behöver stöd. För att klara detta måste man vidta en höjning av skogsvårdsavgiften. Det här är också, Bo Lundgren, en i rörelsen avdragsgill kostnad, och denna kommer alltså i realiteten inte att få den tyngd som Bo Lundgren gör gällande att den skulle få. Slutligen: I reservation 4 vid skatteutskottets betänkande upprepar vi det krav från i höstas som framfördes i samband med att riksdagen fattade beslut om en omläggning av förmögenhetsskatten.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

Herr talman! Visst innebär detta, Bo Lundgren, ytterligare förmåner för vissa skogsägare. Vad man är ute efter är ju att kunna öka avverkningen, och vi tror inte att det lyckas med sådana här generella åtgärder. De som så att säga redan avser att avverka får en förmån. Förslaget innebär alltså att vissa skogsägare erhåller ytterligare förmåner. Vår motion 2021 kommer ju att behandlas senare — det blir troligtvis inte i dag, men den finns upptagen på föredragningslistan. Det är i den motionen tiska åtgärder tiska åtgärder som vi framför förslag om de åtgärder som jag här nämnt. Såvitt jag förstått har riksdagen alltså inte behandlat vårt förslag till åtgärder, utan det står fortfarande kvar.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 44 behandlar en rad vpk-yrkanden, krav som vi har ställt dels med anledning av proposition 118 som är ett led i det s.k. ekonomiska handlingsprogrammet, dels under den allmänna motionstiden. I propositionen föreslås att oljan skall bli dyrare genom en skattehöjning med 77 kr. per m? samtidigt som elkraften föreslås bli billigare i vissa glesbygdsområden. När det gäller oljan kan vi från vpk inte gå med på fler prishöjningar som direkt urholkar portmonnäerna för vanliga hyresgäster, för människor som bor på landsbygden eller i villor och som är beroende av olja för uppvärmning. Uppvärmningskostnaderna är höga nog ändå och bör inte höjas ytterligare genom nya pålagor. Vi får nog ändå räkna med oljeprishöjningar utan någon extra beskattning. I väntan på en slutlig avvägning och utformning av energibeskattningen, säger man i betänkandet, är den föreslagna höjningen till för att stimulera övergången till andra energikällor. Det är intressant att se hur regeringen försöker släta över en skattehöjning på oljan med allmänna argument om stimulans till övergång till andra energikällor, trots att den vet att i begreppet andra energikällor ryms i dag i stort sett bara elkraften. Visserligen kommer elkraften att finnas i mycket stor mängd under 1980-talet, men den kan inte innebära någon långsiktig lösning av energiproblemen, eftersom man riskerar att bygga fast sig i el på samma sätt som man har byggt fast sig i olja. Och det är inga andra än kärnkraftsanhängarna som kan applådera en sådan utveckling. Det vore mycket bättre att man satte fart på utvecklingen av alternativen till oljan, så att man inte fastnar i ett kärnkraftsberoende. Mot den bakgrunden tycker jag att talet om stimulans till alternativa uppvärmningsformer som argument för en höjning av skatten på olja är ganska tunt, speciellt som skatten kommer att slå direkt mot människor som redan har höga kostnader för uppvärmning och höga hyreskostnader. Eftersom man samtidigt lockar med sänkta elpriser i vissa delar av landet, misstänker jag att detta bara är första steget i en realisation av elkraft som vi kommer att få uppleva under 1980-talet, samtidigt som nya kärnkraftverk tas i bruk. Enda skälet för oss i vpk att gå med på en elskattesänkning — för det gör vi faktiskt — är att just de områden av vårt land som skall få denna sänkning har varit utsatta för en enorm utsugning under lång tid, och elprissänkningen kan kanske vara en liten del i ett försök till gottgörelse. Men vi vill klart markera att detta att gå från olja till el för att sedan försöka ersätta kärnkraftsel med andra alternativ är en omväg i jämförelse med att satsa kraftigt på att direkt ersätta oljan. Vi motsätter oss alltså den här skattehöjningen. Vi tycker inte att motiven för den håller. Så, herr talman, vill jag ta upp en skrivning i detta avsnitt av betänkandet som i och för sig kan anses vara en petitess men som är ett utomordentligt exempel på luddighet. Man säger i argumentationen mot vpk-motionen att det är riktigt som vi säger att den föreslagna oljeprishöjningen kommer att slå mot bl.a. hyresgästerna men att detta är ”en ofrånkomlig följd av de åtgärder för att minska oljeberoendet som alla riksdagspartier utom vpk ställt sig bakom”. Med denna luddiga formulering försöker man framställa vpk som ett parti som har ställt sig utanför åtgärder för att minska oljeberoendet. Det är verkligen att göra som tjuven som just kommer ut på gatan och pekar ut en förbipasserande samtidigt som han ropar ”tag fast tjuven”. Om det är något parti här i riksdagen som konsekvent har hävdat nödvändigheten av ett politiskt handlande för att komma ur oljeberoendet och även kärnkraftsberoendet så är det vårt parti. Det vet också utskottspartierna. Jag tycker att man borde förklara sin skrivning. Eller skall man tolka skrivningen som ett avundsjukt bekräftande av att det bara är vpk som har ställt sig utanför den passiva övertron på att prisregleringar och marknadskrafter är medel för att komma över till alternativa energikällor? Om svar anhålles. Det är som sagt möjligt att någon tycker att detta är en petitess, men för oss är skrivningen oerhört viktig eftersom den slår fast formuleringar som inte är riktiga. Så till de övriga frågorna som jag skall beröra. De återfinns i en vpk-motion som väcktes under den allmänna motionstiden och berör skattepolitiken i stort. Det gäller bl.a. åtgärder beträffande bostadsförhållanden och beskattning i samband med detta. Det gäller inkomstbeskattning av bostadsrätter och villabeskattning, dvs. användande av beskattningen som ett instrument för att försöka skapa rättvisa mellan olika boendeformer. Det gäller frågor om reavinstbeskattning vid fastighetsförsäljning och de regler som finns i anslutning till sådan försäljning. Vpk ställer krav på detta område därför att vi vet att med nuvarande ekonomiska system och med nuvarande rätt till privat ägande av mark och bostäder gynnas vissa grupper i förhållande till — och faktiskt också på bekostnad av — andra grupper. Så är det i ett utpräglat klassamhälle, men det vill vi försöka motverka genom en aktiv beskattningspolitik i utjämnande tiska åtgärder tiska åtgärder syfte. Det är nämligen så att skattepolitiken på området kan vara ett bra instrument att trots rådande förhållanden utjämna skillnader som finns mellan dem som bor i områden som utvecklas resp. avvecklas, mellan dem som genom lyxbyggen kan göra stora avdrag och tjänar på det och dem som på en arbetarlön bygger'sig en villa eller dem som bor i hyreslägenhet. Skatten kan också användas för att förhindra att bostaden blir en spekulationsvara som vilken annan vara som helst. Vi vill att den skall övergå till att vara en mänsklig rättighet och betraktas som en sådan. Det här känner kammarens ledamöter till, även om man blundar så länge det går. Vi har krävt att man skall utreda vad som skattevägen kan göras för att få till stånd en bättre och rättvisare bostadspolitik, men det avslås. Dessa krav, och andra, avfärdas enkelt av skatteutskottet. Man konstaterar: Det här är vpk:s skattepolitik, och den har vi ju tidigare sagt nej till, så varför argumentera i år? Det är utskottets ställningstagande till så här viktiga frågor. Mot bakgrund av vad som har blivit känt om förhandlingar mellan mittpartierna och socialdemokraterna om överenskommelser om den framtida skattepolitiken förstår man att de ligger lågt i kamratskapets tecken och inte tar upp och behandlar de krav som vi ställer på det här området. För det är naturligtvis frågor som kommer att vara passerade, eller möjligen inte kommer att ha aktualitet, när mittpartierna och socialdemokraterna får genomföra sin nya broderliga skattepolitik. Men något sådant förslag finns ju faktiskt inte än. Därför borde man behandla våra förslag på ett seriöst sätt och åtminstone försöka komma med motargument mot vår politik. Det är väl det minsta man kan begära. Speciellt tråkigt är detta avfärdande av våra krav utan argument eftersom avsnittet om reavinstbeskattningen vid fastighetsförsäljning i år innehåller ett kvalitativt nytt förslag. Utskottet hänvisar till att det här har man hört förut, och det avfärdar man i år också — men vi pekar ju på nya möjligheter, som skulle kunna utgöra grund för en utredning på detta område. Ändå säger utskottet: Ja ja, vi avfärdar det, som förra året. Man kan ju undra om utskottsrepresentanterna har läst motion 1559, eller om de har varit så helt upptagna av interna strider resp. förhandlingar om skattepolitiken att de inte haft tid med det. När det gäller arv, gåvor, förmögenheter och arbetsfria inkomster som uppstår genom aktiespekulation och subventionerat s.k. sparande intar däremot socialdemokraterna en bättre hållning, vilket också återspeglas i skrivningen i reservation 4. Kännetecknande för den borgerliga politiken hittills har varit att öka förmånerna för bl.a. aktiespekulanter. Man har länge talat om ett s.k. arbetsvänligt skatteklimat, men man har mest gynnat dem som har arbetsfria inkomster. Detta rimmar väldigt dåligt. Det är ju det utomordentligt tunga arbetet att klippa aktiekuponger som har gynnats mest, inte något annat arbete. Den som har mycket skall ha mer, har varit det ledande temat för regeringarna sedan 1976, och det syns på skattepolitiken. Det skäl som anförts för denna politik har varit att man måste få fram riskvilligt kapital, och detta upprepas också i föreliggande betänkande från skatteutskottet. Kapital finns ju, men det investeras inte i tillräcklig omfattning, utan det är ute i improduktiva, mera kortsiktigt lönande ärenden. Till viss del investeras det också utomlands. Detta får småfolket betala, genom att de som har pengar på hand gynnas extra, bl.a. genom skattesparandet och aktiesparandet. Det är ett djupt omoraliskt sätt. Vpk-förslagen går ut på att både skattesparkonton och aktiesparkonton slopas och att skatten på aktieutdelningar skärps, samtidigt som skatten på arv och gåvor höjs med 50 90. Herr talman! De här för vårt ekonomiska system så djupgående och av den borgerliga regeringen accepterade orättvisorna i vårt samhälle kan inte klaras av med enbart skattepolitiska åtgärder. Men en riktig och solidarisk skattepolitik kan minska problemen och inleda en utveckling i rätt riktning. Därför har vpk ställt genomarbetade och omfattande förslag på hela skattepolitikens område. Med hänvisning till vad jag sagt ber jag att få yrka bifall till vpk-motionerna 2038, yrkande 3, och 1559 i alla de delar som behandlas i dag, sammanlagt 24 yrkanden.

Herr talman! Det är två begrepp som ofta återkommit i dagens debatt. Det ena är marginalskattereformen, och det andra gäller landets dåliga ekonomi. Jag hade för min del inte för avsikt att säga någonting om marginalskattereformen, som har diskuterats så mycket och som vi också vet har resulterat i att moderaterna har dragit sig ur trepartiregeringen. Men jag kan inte underlåta att säga några ord om marginalskattereformen, med anledning av det anförande som Bo Lundgren höll. Om jag uppfattade Bo Lundgren rätt kritiserade han den skiss till underskottsavdragsbegränsning som finns i överenskommelsen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna. Han påstod att det skulle komma att slå hårt mot villaägarna att man inte fick göra dessa avdrag. Jag tycker då att det finns skäl att påminna om att den skrivning som finns om underskottsavdragen i överenskommelsen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna är exakt den skrivning som har utformats av trepartiregeringen, där alltså moderaterna varit med om utformningen. Hur detta skall utformas är i och för sig inte riktigt klart, eftersom denna fråga ytterligare skall utredas. Men principen är ingalunda att ställa de vanliga villaägarna på bar backe. Principen är att avdraget skall vara ungefär lika mycket värt, vare sig man har en mycket hög inkomst eller en liten inkomst. Det är grunden till det hela. Och den grunden har som sagt moderaterna varit med om att utarbeta i trepartiregeringen. När det sedan gäller den ekonomiska situationen i det här landet, så är det inte alls förvånande att den ofta har återkommit i debatten och att man har hänvisat till den. Det är just underskottet i bytesbalansen och underskottet i budgeten som ligger till grund för besparingsförslagen och finansieringsförslagen i proposition 118, som vi nu behandlar. tiska åtgärder tiska åtgärder Vi får väldigt ofta höra kritik från oppositionens sida för just det besvärliga ekonomiska läge som Sverige befinner sig i, och man kräver naturligtvis åtgärder för att förbättra landets ekonomi. Men när det sedan kommer förslag till åtgärder för att åstadkomma en förbättring, så är det inte alltid så väl beställt med viljan att medverka till de åtgärderna. För min del vill jag bestämt påstå att det inte räcker med att tala om svångrem. Skall man nå någon effekt i form av stabilisering i ekonomin, så måste man också vara beredd att föreslå och acceptera åtgärder som alla gånger kanske inte är särskilt populära. Det är just sådana åtgärder som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 44, och jag skall kommentera några av dessa åtgärder, som kanske egentligen är av det slaget att vi inte skulle ha velat ha dem men som är nödvändiga för att minska underskotten i budgeten och bytesbalansen. Man skulle i vissa fall nästan vilja uttala sig ungefär som biskop Brask en gång i tiden gjorde. Först till frågan om reseavdragen. Självfallet är det ingen populär åtgärd som man här föreslår, nämligen den att man tar bort rätten att göra avdrag för de första 1000 kronorna på resor till och från arbetet. Men låt mig påminna om att förslaget också innehåller en andra del som vi är överens om, nämligen att gränsen för tidsvinsten skall sättas vid två timmar i stället för vid en och en halv timme. Det kan ha en viss betydelse bl.a. när det gäller benägenheten att gå över från att använda den egna bilen till att använda sig av kollektivtrafiken. Men det må väl ändå sägas vara en lovlig gärning. Jag kan inte låta bli att konstatera att reseavdraget ändå får något slags fördelningspolitisk effekt. Socialdemokraterna har alltid angripit just avdragen därför att de verkar snedvridande, och en minskning av avdragen får naturligtvis samma effekt. För den som har 85-procentig marginalskatt och som alltså har en inkomst som ligger över 192 000 kr. betyder det här ett bortfall efter skatt på 850 kr. För den som har 50 000 kr. i årsinkomst kostar det i realiteten inte mer än 400 kr. När det sedan gäller att stimulera till skogsavverkningar, något som vi kanske inte varit helt överens om, så vill jag framhålla att det är riktigt att vi tidigare har avvisat förslag i den här riktningen. Men när vi nu godtar och även lägger fram förslag på det här området, så är det för att vi i avvaktan på vad virkesförsörjningsutredningen har att säga vill göra ett försök till stimulanser i den här vägen. Det är då meningen att rätten till avdrag på 3 resp. 5 Jo för skogsägarna när det gäller avverkningarna skall vara en ”morot” för att de skall avverka mera. Genom att vi finansierar det här medelst en höjning av skogsvårdsavgiften från 0,3 till 0,6 96 blir det skogsägarna själva som får betala den här åtgärden. Om den inte skulle få någon effekt blir det — som Curt Boström var inne på — bara staten som tjänar på det här. Om vi inte får en ökad avverkning, kommer det heller inte att gå åt så mycket av stimulanspengarna. Däremot kommer skogsvårdsavgiften att flyta in. Automatiskt kommer jag då in på frågan om skogsvårdsavgiftens storlek, där socialdemokraterna har föreslagit 1 20. Socialdemokraternas förslag beträffande en skärpning av förmögenhetsskatten är ett förslag som tidigare behandlats i riksdagen.

Redan den höjningen kommer att bli mycket kännbar. Den som har någon kontakt med skogsbrukare känner till att dessa har mycket stora bekymmer. De vet inte hur de skall klara av allt detta. På samma sätt förhåller det sig när det gäller taxeringen av jordbruksfastigheter. Som bekant kommer regeringen den här veckan att lägga fram en proposition om en speciell behandling av den i jordbruksfastigheter bundna förmögenheten. Om inget görs hamnar man i en ohållbar situation när det gäller förmögenhetsbeskattningen kontra den nya fastighetstaxeringen. Det finns naturligtvis ytterligare saker i betänkandet som skulle kunna kommenteras. För min del hade jag tänkt att något kommentera sparandet, men detta har diskuterats så utförligt att jag avstår. Därför tänker jag endast tillåta mig att kommentera oljeprishöjningen som utskottet är enigt om.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

Herr talman! Jag måste vända mig till Tage Sundkvist. Han kom in på reseavdragen, och det finns väl anledning att något beröra den saken. Tage Sundkvist började med att låta oss förstå att han tänkte på biskop Brasks ord: ”Härtill är jag nödd och tvungen.” Men, snälla Tage Sundkvist, fr.o.m. i dag är ni befriade från moderaterna i regeringen, och därför behöver ni inte vara nödda och tvungna längre. I ärlighetens namn: När det gäller de här reseavdragen drabbas väl även låginkomsttagare inom centerpartiet? Jag trodde att centerpartiet, i varje fall med den tidigare förda politiken i vissa avseenden, skulle föreslå andra ändringar för att rensa i skattesystemet än att ta reseavdragen ifrån lönarbetare, småbönder, småbrukare m.fl. De egna företagarna kan ju utnyttja systemet ändå. Det måste väl ändå finnas avsevärt mer angelägna områden även för en centerpartist att angripa än reseavdragen upp till 1 000 kr.? Tage Sundkvist tog upp den fördelningspolitiska effekten. Jag fick nästan för mig att det var skämtsamt. I vart fall tycker jag att det kändes så. Han pratade om höginkomsttagarna, som naturligtvis får större skattebelastning i och med att de inte får göra avdrag för de första 1 000 kronorna i motsats till de vanliga industriarbetarna. Ja, det rör sig naturligtvis i Tage Sundkvists exempel om 800 kr. som höginkomsttagaren får i ökad skatt jämfört med industriarbetarens 500 kr. Men höginkomsttagaren har ju — det är i vart fall min erfarenhet — avsevärt högre reseavdrag än 1000 kr. Den vanlige industriarbetaren har däremot, som Bo Lundgren tidigare pratade om, bara kostnader för 70-kort eller liknande. Om man vill föra ett fördelningspolitiskt resonemang vore det, Tage Sundkvist, avsevärt bättre om centerpartiet anslöt sig till vpk:s tankegångar om att avskaffa rätten till avdrag från inkomsten och omvandla avdraget till en skattereduktion.

Herr talman! Vi har, Tage Sundkvist, fört fram en lång rad skatteoch ekonomisk-politiska förslag i syfte att förstärka det här landets ekonomi, men de har avslagits. Anledningen till att vi går emot förslaget om att begränsa avdragen för resor är att vi menar att det innebär en orättvis fördelningspolitik. Det drabbar löntagarna, och det rör sig om rätt stora belopp. Det är fråga om, som jag sagt tidigare, ca 1,7 miljarder. Man kan fråga sig, Tage Sundkvist, varför ni inte går med på vårt förslag om att skärpa förmögenhetsskatten. Det är också ett förslag i syfte att förstärka landets ekonomi, men där säger ni nej. När det gäller det extra stimulansavdraget vid avverkning vill jag säga: Det förslag som folkpartiregeringen lade fram och som vi behandlade 1978/79 skulle också finansieras genom skogsvårdsavgifter. Då var vi överens om att detta inte alls skulle kunna påverka avverkningsintensiteten. Och vi tror fortfarande att det är så — det kan inte innebära någon förändring i det avseendet. Tage Sundkvist säger: Om inte pengarna används så finns de ju kvar. Ja, de som redan planerat sin avverkning kan tillgodogöra sig pengarna. Det blir således en utgift för staten, men inte i det syfte som vi uttalat, att höja avverkningsnivån. Beträffande skogsvårdsavgiften och finansieringen av åtgärderna skulle jag vilja föreslå Tage Sundkvist att studera jordbruksutskottets betänkande 25, som vi har på våra bänkar. Där framgår det att vi föreslagit en lång rad åtgärder som syftar till att omfördela de slantar som vi tar in via skogsvårdsavgifter till ekonomiskt svaga skogsägare. Det är fråga om en rättvis omfördelning. På flera punkter går vi in med speciella insatser för att hjälpa de ekonomiskt svaga skogsägarna att avverka sina skogar och få någon form av rotnetto av det. Tage Sundkvist sade avslutningsvis att svårigheterna när det gällde de höjda taxeringsvärdena skulle leda till en proposition med förslag till mera generösa kapitalbeskattningsregler. Jag skulle vilja säga att de regler som i dag gäller är oerhört generösa. Jag kan inte se att det finns något som helst fog för att gå in och ytterligare begränsa kapitalägarnas insatser för att betala sin skatt. tiska åtgärder tiska åtgärder
Herr talman! Om jag tidigare var på vippen att citera biskop Brasks ”Härtill är jag nödd och tvungen” så skall jag nu fortsätta att göra det. Jag gjorde det mot bakgrund av den ekonomiska situation vi har. Vi har ett budgetunderskott för det budgetår som snart börjar som, gissar jag, ligger någonstans på 70-75 miljarder kronor. Under förra året tvingades vi utomlands låna upp 22 miljarder. Summan i år blir väl ungefär densamma. Om vi vill ha rätsida på svensk ekonomi kommer Sveriges riksdagsmän få lov att många gånger säga sig själva: Härtill är jag nödd och tvungen. Jag tror säkert att vi kommer att få svälja betydligt beskare piller än det vi sväljer när vi nu tar bort den första tusenlappen på reseavdragen. När det gäller frågan om den skärpta förmögenhetsbeskattningen och skogsvårdsavgifterna tror jag socialdemokraterna gör misstaget att följa upp gamla motioner, som byggde på de gamla taxeringsvärdena. Jag har under debattens gång fått en uppgift om att ett helt vanligt familjejordbruk, som 1979 hade en skogsvårdsavgift på 185 kr., med regeringens förslag till höjning av skogsvårdsavgiften och det nya taxeringsvärdet får en skogsvårdsavgift på 4 620 kr. Med socialdemokraternas förslag skulle man få en skogsvårdsavgift på 7770 kr. Jag har tillräckligt stor kunnighet och erfarenhet av jordoch skogsbruk för att ställa mig frågan, varifrån det jordbruket skall ta pengarna till den avgiften.
Herr talman! Bara några ord i all korthet till Tage Sundkvist, som trots att tyrannen inte längre finns kvar känner sig nödd och tvungen och framhärdar med att vi måste öka intäkterna till staten. Ta då bort indexregleringen i stället för att minska reseavdragen, vilket kommer att drabba vanliga jobbare! Där har ni sju miljarder. Det är mångfalt mer än det är fråga om när det gäller reseavdragen. Eller ta i stället och sanera i avdragsdjungeln! Om ni vill ha till stånd fördelningspolitiska effekter, som Tage Sundkvist sade i sitt första anförande, finns det verkligen andra avdrag att ta bort än jobbarnas reseavdrag -— jag tänker på avdragen för lyxkonsumtion och lyxboende.

Herr talman! Jag har haft tillgång till både det förslag som regeringen utarbetade inför överläggningen med socialdemokraterna och det dokument som avgavs efter förhandlingarna mellan mittenpartierna och socialdemokraterna. När det gäller underskottsavdragen har man enat sig exakt om den skrivning som regeringen hade kommit fram till.

Herr talman! I proposition 118 om ekonomisk-politiska åtgärder föreslås stimulansåtgärder för att öka avverkningen i det enskilda skogsbruket. I vår motion påpekar vi det osäkra i att de nu föreslagna åtgärderna kommer att förbättra situationen, likaså att ett system med en mängd bidrag eller subventioner för att förmå skogsägarna att avverka av många människor uppfattas mer eller mindre som en form av mutor till skogsägarna. Ägandet av skogstillgångar måste förenas med krav på en riktig skötsel. Däri ingår självfallet att man bör avverka den årliga tillväxten. I vår motion har vi ändå accepterat de föreslagna åtgärderna, om än med stor tvekan — eller med andra ord under protest. Jag skall här motivera varför detta ställningstagande ändå har gjorts. Alla är överens om att skogsindustrins exportmöjligheter inte kunnat tas till vara på grund av virkesbrist. Detta medför ett inkomstbortfall både för landet och naturligtvis för de människor som mister sina jobb. Ett av de tyngre skälen för att acceptera åtgärderna var att rädda de nedläggningshotade enheterna vid NCB och jobben för de anställda vid dess fabriker. Vi har tidigare här i dag behandlat NCB-frågan. Här vann oppositionen när det gällde Hörneforsfabriken att den får en frist till hösten, då dess öde återigen skall avgöras i riksdagen. Man får väl ändå ha den förhoppningen att även de andra enheterna skall få en rimlig chans att undvika nedläggningar. Virkesförsörjningen kommer här att spela en betydande roll, kanske den avgörande, om sysselsättningen skall räddas och fabrikernas fortsatta existens säkras. Det finns således mycket starka betänkligheter mot de avdrag som här föreslås. Men vad är alternativet för att få en som man hoppas snabb förändring vad gäller virkesförsörjningen? Förhoppningsvis blir det ändrade politiska förhållanden här i kammaren inom en snar framtid, vilket bör medföra att andra och rättvisare åtgärder kan sättas in. Ett annat skäl till att vi kunde acceptera stimulansåtgärderna var att de föreslagna åtgärderna finansieras genom avgifter på skogsbruket. Det blir sålunda en omfördelning inom näringen. Vi har i några motioner ställt förslag om åtgärder för att förbättra situationen på virkesförsörjningens område, men dessa har verkningar på lång sikt. Vi anser också att regeringen bör överväga frågan om en översyn av skogsvårdslagen. De problem som i dag råder borde inte förekomma, om en effektiv skogsvårdslag fanns och om tillsynen av lagens efterlevnad fungerade. Rådde ett sådant förhållande, skulle en jämn ström av råvara tillföras våra tiska åtgärder industrier. Det är bara att konstatera att så inte är fallet i dag. Då det gäller vårt förslag att regeringen bör överväga att se över skogsvårdslagen i vad avser möjlighet att styra avverkningen — alltså en skärpning i detta avseende — har såväl utskottsmajoriteten som socialdemokraterna i sin reservation yrkat avslag. I jordbruksutskottets betänkande nr 25, som senare skall behandlas, har socialdemokraterna reserverat sig för en ändring i skogsvårdslagen som i stort sett har samma syfte som vårt krav. Är det skilda uppfattningar som redovisas, eller är det den allmänna röran av motioner som behandlas i olika utskott som är orsaken? Eller har ett fel begåtts, så att yrkandet felaktigt har behandlats i skatteutskottet? Eftersom kravet återkommer i ett senare betänkande vill vi medverka till att spara tid, och därför tar vi inte dubbla voteringar. Jag har således inget yrkande om bifall till yrkande 7 i motion 2038. I betänkandet behandlas också motionsförslag om en höjning av skogsvårdsavgiften. Med utskottets förslag finns det tre bud. Utskottet föreslår en höjning till 6 Ko, i vår motion har vi föreslagit en höjning till 7 Zoo, och socialdemokraterna föreslår 1 20. Här kan vi ansluta oss till reservation 3, då den mer än väl tillgodoser vårt yrkande i motion 294. Herr talman! Här behandlas också en motion om produktionsavgifter vid äldre vattenkraftverk. I motionen påtalas de stora s.k. övervinster som i dag görs vid de äldre vattenkraftverken. Dessa s.k. övervinster blev mycket omnämnda i debatten som föregick folkomröstningen om kärnkraft, och enligt vad vi förstår rådde det en stor enighet om att de i en eller annan form skulle dras in. Vi har tyckt det vara lämpligt att använda dessa medel för investeringar i våra basindustrier, först och främst i skogsoch malmnäringen. Nu finns ju dessa kraftverk framför allt i skogslänen, i norra delen av landet, och det skulle alltså innebära att dessa vinster återgick till dessa regioner. Det är också där de största problemen råder i vad gäller brist på sysselsättning och investeringar för att förädla råvarutillgångarna. Häri ligger också det väsentliga i vårt förslag, nämligen att dessa vinster skall återgå till berörda regioner och att medlen administreras regionalt. Nu säger utskottet att en översyn och utredning beträffande dessa övervinster pågår, varmed motionen avstyrks. Men enligt vad vi kan se gäller detta åtgärder inom energibeskattningens ram, och sålunda kommer inte de förslag vi har framställt att utredas. Här är det inte heller fråga om skatter utan om avgifter. Naturligtvis är vi beredda att ta en diskussion t.ex. om avgifternas storlek, och det säger vi också i motionen. Också andra ändringar kan tänkas. Men huvudsyftet med vår motion är att dessa avgifter bör tas ut och att medlen skall gå dels till en central fond, dels till regionala fonder samt användas för investeringar i våra basnäringar i syfte att öka vidareförädlingen. Vi begär således ett förslag av regeringen i enlighet med dessa principer. Vi kan inte se att det önskemålet är tillgodosett genom vad utskottet skriver, och därför yrkar jag bifall till motion 1100.